Herr talman! Det är inget tvivel om att vi har ett väldigt allvarligt läge beträffande lärartillgången i våra skolor. Jag har redan sagt att jag delar Lennart Anderssons och Inga Lantz oro. Lennart Andersson vet hur det går till i detta sammanhang, bl.a. att man inte redan på hösten brukar — eller helt enkelt inte kan — avslöja konkreta åtgärder som skall föreslås i budgetpropositionen. Inga Lantz har däremot ännu inte lärt sig detta. Jag avser, som jag sade, att behandla frågan om tillgången på behöriga lärare i budgetpropositionen 1981. Diskussionen om det här problemet och hur det skall lösas måste grundas på en noggrann kartläggning av läget. Det är verkligen många obestyrkta påståenden som nu cirkulerar. Den kartläggning som statistiska centralbyrån har utfört åt utbildningsdepartementet och som jag berör i mitt svar, åskådliggör vilken andel av undervisningen i grundskolan som utförs av obehöriga lärare. Redovisningen är nedbruten ända till rektorsområdesnivå och ibland ännu längre än så. Den kartläggningen är en del av det arbetsmaterial som departementet kommer att presentera i budgetpropositionen som bakgrund till förslag om åtgärder. Vi kommer också att närmare ta upp de obehöriga lärarna, vilken utbildningsbakgrund de har och hur de fördelas över landets olika rektorsområden. Det material vi hittills har fått visar, vilket kanske kan vara av intresse för Inga Lantz, att de enkla samband som tidigare har förutsatts mellan t.ex. skolor med problem och hög andel obehöriga lärare inte är riktiga. Jag har tidigare här i kammaren varnat för att vi drar alltför enkla och snabba slutsatser av förhållanden som kan förefalla att höra ihop. Jag tror att vi skall anstränga oss att försöka analysera problemen och gå litet djupare. Och jag tror att den analys och det material som jag kommer att presentera i budgetpropositionen kommer att bidra till en mer nyanserad debatt. Den här frågan är nämligen dess värre betydligt mer komplicerad och problemen mer svårförklarliga än vi har trott. UHÄ har i sitt nyligen redovisade förslag till temporära utbildningsåtgärder för obehöriga lärare redovisat ett flertal lärarkategorier som skulle kunna bli föremål för avkortade utbildningsinsatser. Åtgärderna riktar sig i första hand till sådana obehöriga lärare som har tjänstgjort en längre tid i skolväsendet. UHÄ har lämnat förslag för följande lärargrupper: hemspråkslärare, industrioch hantverkslärare, lågstadielärare, mellanstadielärare, musiklärare, slöjdlärare, teckningslärare, textillärare och vårdlärare. Vilka av de här lärargrupperna som slutgiltigt kan komma att omfattas av särskilda utbildningsåtgärder är ännu för tidigt att uttala sig om. Eventuella åtgärder som föreslås måste också vägas mot andra, mindre kostnadskrävande åtgärder som kan vidtas och mot de planerade förändringarna i lärarutbildningen, både i budgetpropositionen och i den kommande lärarutbildningen. Som jag tidigare nämnde ämnar jag återkomma till denna fråga i budgetpropositionen 1981. Åtgärder kommer att föreslås, det kan jag försäkra Lennart Andersson. Inga Lantz! Insatserna för att utbilda obehöriga lärare skall också i fortsättningen riktas mot de värst utsatta kommunerna.
Herr talman! Jag tackar för det besked som skolministern nu gett, nämligen att budgetpropositionen i januari 1981 kommer att innehålla en redovisning av den fylliga kartläggning som skall ske. Spontant vill jag säga: Äntligen. Det är verkligen på tiden att de uppgifterna kommer. Det är välbekant för både skolministern och mig att det har rått brist på exempelvis musiklärare och slöjdlärare — jag skulle kunna nämna fler grupper — i många år. Men hittills har vi inte fått några konkreta förslag till hur en sådan lärarbrist skall kunna avhjälpas. Jag tar också fasta på Britt Mogårds löfte nu att budgetpropositionen också kommer att innehålla konkreta förslag till åtgärder. Jag begränsar mig i fortsättningen till att beröra situationen i Stockholms län. Denna fråga har vi diskuterat under flera år. Det är bara att konstatera att vi även på detta område har en klart markerad inomregional obalans och att det är kommunerna söder om Stockholm som har en stor brist på behöriga lärare. Vi har från de kommunernas sida dokumenterat situationen år efter år. Jag hoppas att vi efter den kartläggning som nu skall göras skall kunna passera det stadiet, så att vi i fortsättningen inte behöver tala om kartläggning utan då skall kunna koncentrera våra krafter på åtgärder. Situationen är den att flera kommuner har tvingats att med rent kommunala medel gå in och göra lokala insatser. I den kommun som jag representerar har vi f. n. inte mindre än 84 lärare som går i studiecirklar för fortbildning i pedagogik. Men vad man unnar de lärare som inte har den formella kompetensen är att på hemorten verkligen få möjlighet till fortbildning/vidareutbildning för att förvärva den formella kompetensen. Därför är jag en varm talesman för ett system där vi kan decentralisera en sådan här kompletterande lärarutbildning ut till de olika kommunerna för att göra det lättare för dessa lärare. Det är min övertygelse att vi genom en sådan organisation kan få många fler att delta i sådana studier. Det gagnar ytterst skolan. Jag är inte alls rädd för att dessa lärare kommer att flytta till andra kommuner den dag de har fått den formella behörigheten. Jag är i stället övertygad om att de kommer att stanna kvar i den kommun där de redan har gjort och fortfarande gör mycket betydelsefulla insatser.
Herr talman! Britt Mogård sade: Det finns inget samband mellan skolor som har stor lärarbrist och skolor där skolsituationen i övrigt är dålig. Jag tycker att det finns ett sådant samband. Det har dokumenterats i många skilda sammanhang. Jag försökte i ett första inlägg ytterligare bevisa det med den undersökning som nu senast har gjorts i Lund. Om man tittar på hur det ser ut i Stockholms län, visar det sig att i Botkyrka 43 90 av lärarna är obehöriga. Eleverna som går i Botkyrka har sämre betyg än elever som bor och går i skola i Danderyd, där man har 1 90 obehöriga lärare och där dessutom erfarenheten hos de lärare som finns på skolan är mycket längre än vad den är hos de lärare som arbetar i Botkyrka.

Skillnaderna syns i barnens skolresultat och skolframgång, och de följer dem oftast hela livet ut. Jag tycker att Britt Mogård, som ändå har det yttersta ansvaret för skolan här i landet, borde ha insett det allvarliga i situationen. Att hela tiden skjuta frågan på framtiden, som hon nu gör, förvärrar ju läget dag för dag och timme för timme för de här barnen. Vad man i stället bör göra är att vidta olika stimulansåtgärder. Jag kan tänka mig att man — i stället för att som nu, när färre lärare och större klasser blir effekten av regeringens sparplan — borde satsa på mindre klasser i de här områdena. Man skulle satsa på lägre undervisningsskyldighet för lärare och på generellt ökad lärartäthet i stället för att minska på den, och man borde satsa på en bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor för både elever och lärare. Jag skulle också kunna tänka mig ett annat meritvärderingssystem för de här skolorna. Man skulle kunna införa vad som kallas Norrlandspoäng. Fler lärare behöver förstås utbildas för att göra obehöriga lärare behöriga, så att det blir balans på lärararbetsmarknaden. Resurserna måste användas på ett flexibelt sätt. Det kan också tänkas — detta har tidigare diskuterats många gånger, och vpk har föreslagit det i många skilda sammanhang — att obligatoriskt arbeta i lärararbetslag. Också det är ett sätt att råda bot på den oroande situationen. Det måste vidare finnas möjligheter till omplaceringar. Man säger i ett av de fackliga förbunden för lärare att man vill ha en jämnare fördelning av behöriga lärare. Det här är ju en väldigt akut situation, som jag sade tidigare. Det är i de kommuner, i de skolor och i de klasser där de bästa lärarna behövs bäst som de inte finns. Jag hade väntat mig att få mer konkreta förslag till åtgärder. Jag tycker att det är ett ganska initiativlöst svar som vi har fått, även om det där sägs att det skall komma ett svar i budgetpropositionen. Jag är inte riktigt nöjd med det svaret.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig vad jag tänker göra för att förhindra att kommersialiseringen inom idrotten får effekter för ungdomars deltagande i idrottsutövandet. I sin fråga redovisar Hans Petersson som bakgrund att en 15-årig flicka förbjudits att spela fotboll under ett år på grund av att klubbarna inte kunnat komma överens om övergångsvillkoren då hon velat byta klubb. Hans Peterssons fråga handlar egentligen inte om kommersialiseringen inom idrotten, i den mening den hittills diskuterats. Det problem som tas upp är de karensregler vid klubbyte som gäller inom vissa idrotter. I och för sig är det lätt att hålla med Hans Petersson om den oro han uttrycker över att s.k. ettårsfall inträffar i allt lägre åldrar. Jag vet att den oron finns också inom idrottsrörelsen. Det finns emellertid skäl att avsevärt nyansera den bild som ges i frågan. Dels är antalet fall där det inträffar komplikationer i samband med klubbyten mycket litet — det rör sig om ett fåtal idrottsutövare, oftast på elitnivå — i ett begränsat antal idrottsgrenar. Som exempel kan jag ta den gren Hans Petersson nämner. Enligt uppgift från Svenska fotbollförbundet sker varje år ca 12 000 övergångar. Av dessa blir inte mer än något tiotal s.k. ettårsfall. Dels förekommer i idrottens regler inte några möjligheter att förbjuda någon att spela fotboll under ett år. Under karenstiden skall enligt dessa regler den idrottsutövare det gäller kunna fortsätta att träna och tävla i den gamla klubben. Regeringen har givetvis inga möjligheter att påverka idrottsrörelsens handlande i enskilda fall. Av såväl principiella som praktiska skäl vill jag dessutom hävda att det knappast är rimligt att regeringen föreskriver vilka regler som skall gälla inom idrottsrörelsen i umgänget mellan enskilda föreningar och idrottsutövare. Vi har i Sverige konsekvent hållit fast vid principen att idrottsrörelsen självständigt skall bedriva sin verksamhet. Några åtgärder är därför inte aktuella från regeringens sida. Vad gäller det mer omfattande generella problemet med kommersialiseringen inom idrotten, så har däremot initiativ tagits under årens lopp. På initiativ av regeringens ombud i riksidrottsstyrelsen tillsatte styrelsen 1974 en särskild utredning för att klarlägga vilken roll kommersiella intressen spelar i dagens svenska idrott och hur dessa påverkar idrottens möjligheter att fullgöra sin målsättning. I november 1978 överlämnade utredningen sitt betänkande till riksidrottsstyrelsen, som efter remissbehandling fattade beslut om vissa riktlinjer. Den speciella fråga Hans Petersson tar upp har dock inte berörts i utredningen eller i riksidrottsstyrelsens beslut.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på frågan. Jag förstår att också jordbruksministern är oroad över de här händelserna, även om det säkert är precis så som han säger, att det är ett väldigt litet antal det gäller. Jag har inte reagerat mot detta så mycket tidigare, när jag hört talas om det, men just då det gäller ungdom, som är i sin personliga och idrottsliga utveckling, tycker jag det är allvarligt att det blir sådana här ettårsfall. Både jordbruksministern och jag menar ju under alla förhållanden att det är väldigt viktigt att ungdomar kommer in i idrottslig verksamhet, och det är en mycket positiv verksamhet som bedrivs i klubbarna, med enorma uppoffringar av många idrottsledare. När sedan under olika omständigheter en person blir åsatt ett så högt pris, att det är det som avgör om han skall kunna byta förening eller inte, så tycker jagatt det är fråga om kommersialisering i alla fall. Då det gäller den 15-åriga flicka som jag omnämnt i min fråga hade det visst rört sig om 5 000 kr. för att hon skulle få lämna klubben direkt och börja spela i en annan klubb. Jag har ett klipp från ett nummer av Vestmanlands Läns Tidning några dagar senare, där man diskuterar huruvida det är vettigt att begära 25 000 för en 17-åring, som är stoppad på samma sätt. Det här tycker jag är en form av kommersialisering inom idrotten, där individen från att vara en idrottande ungdom med kanske fina förutsättningar på alla områden övergår till att hanteras som en vara och därför stoppas. Nu säger jordbruksministern också mycket riktigt att man har ju möjlighet att spela i den gamla klubben under övergångstiden — det gäller ett år, och sedan är man fri att byta klubb. Men det är ofta så att när man bestämt sig för att byta är det kanske därför att man vill utvecklas i en högre serie. Man kanske har sina kompisar på annat håll, och det är väl inte ovanligt att man kommer osams om vissa saker och att så att säga den psykiska miljön i den gamla klubben, speciellt efter det att man blivit stoppad, inte är den allra bästa. Det är kanske inte så roligt alla gånger att gå tillbaka och vara kvar, utan har man bestämt sig för att byta vill man nog gärna göra det. Idrotten skall vara fri, säger jordbruksministern. Det är väl en god tanke att man inte skall lägga sig i alltför mycket och peta i idrotten, men jag skulle ändå, trots att jag egentligen fått besked i svaret, vilja fråga: Vore det inte rimligt med något initiativ från jordbruksministern i den här frågan, någon kontakt med klubbar och förbund för att kanske få dem att börja diskutera reglerna? Man skulle kunna upprätta något slags avtal när det gäller ungdom, vilka skulle avse alla de fall där dessa inte är uppe i vare sig myndig ålder eller seniorålder och där man inte kan hindra dem från att byta förening, därför att de har blivit åsatta ett för högt pris. Jag förstår att klubbar vill ha igen pengar. De investerar i träningsoveraller, de har träningsläger, ledare och över huvud taget mycket kostnader. Men att på det sätt som sker åsätta ungdomar ett sådant pris att det blir ett problem för deras individuella frihet, det tycker jag är helt oriktigt. Man måste nog göra någonting för att komma åt det.
Herr talman! Jag vill svara Hans Petersson i Hallstahammar att något initiativ från min sida i den här frågan inte är att förvänta. Det skulle vara ganska orimligt om regeringen grep in — gick in direkt i en idrottsförening och påtalade brister och fel. Vi arbetar inte på det sättet. Däremot är det naturligtvis möjligt för regeringens ombud i riksidrottsstyrelsen att aktualisera en sådan här diskussion. I så fall får ärendet gå den vägen.
Herr talman! Jag menar inte att jordbruksministern själv skall gå in i föreningarna. Men jag menar att man kanske skulle uttala någon uppfattning - att detta problem borde lösas — och också ge den här personen i riksidrottsförbundets styrelse i uppdrag att ta upp dessa frågor. Jag är säker på att den företeelse det här gäller kommer att öka. Det är ett fåtal fall, säger man, kanske ett dussin per år. Men vi vet också att det blir allt större kamp om talangerna. Det fordras alltmer arbete av klubbar och ledare för att driva in de pengar som behövs för att man skall kunna hålla i gång verksamheten, eftersom statens anslag är så få. Kunde man totalfinansiera idrottsverksamheten över statsbudgeten, skulle man kanske komma ifrån problemet. Men det är ju mycket, mycket långt dit. Därför tror jag att problemet kommer att bli allt större. Det är lika bra att börja handla nu. Jag vill inte se en mängd ungdomar i sin bästa utveckling — idrottsligt, psykiskt och mänskligt — sitta vid sidan om och känna sig stoppade ett år, när de har tänkt sig att satsa på idrott.
Herr talman! Det är klart att det ligger i allas vårt intresse att sådana här problem inte uppstår, och om de uppstår skall de lösas så snabbt och snyggt som möjligt. Men jag vägrar att medverka till att ge regeringen någon som helst förmyndarroll i förhållande till idrottsrörelsen. Min tilltro till idrottsrörelsen är så stark att jag tror att den är mäktig att klara upp detta själv utan pekpinnar, direktiv och initiativ från regeringen.
Herr talman! Jag hade faktiskt inte väntat mig den här reaktionen från jordbruksministern. Pekpinnar? Ja, det kan kanske betraktas som en pekpinne om vi uppmärksammar ett problem och säger att det borde lösas på ett eller annat sätt, att vi bör ta upp denna fråga eftersom vi ändå beviljar anslag till idrottsrörelsen, osv. Vi måste väl ändå vara intresserade av hur medlen används och hur sådana här negativa fenomen uppstår i idrottsrörelsen. Anser man att det är pekpinnar, då är man överkänslig, tycker jag. Att jordbruksministern så klart deklarerar att han inte tänker ta något initiativ i den här frågan, det hade jag alltså inte väntat mig. Jag hade väntat mig en mer mänsklig inställning i förhållande till dessa problem. Det är en mycket, mycket märklig hållning som jordbruksministern ger uttryck för.
Herr talman! Det är inte fråga om någon överkänslighet. Nåja, det kan kanske uppfattas så i det här fallet — när det gäller vem som har att sköta detta. Jag hävdar att regeringen inte skall lägga sig i det. Det är idrottsrörelsen själv som skall klara ut det. Därvidlag är min uppfattning absolut klar. Sedan hänvisar jag Hans Petersson till vad jag förut sade, att det naturligtvis kan åligga regeringens ombud i riksidrottsstyrelsen att föra en sådan här diskussion. Men regeringen — och jag — kommer inte att ta några andra initiativ för att sätta fart på det som Hans Petersson är ute efter.
Herr talman! Det är klart att regeringens ombud inte kommer att väcka några frågor som regeringen inte är intresserad av att driva. Detta är ju detsamma som att lägga locket på och säga: Jag struntar i den här frågan, det fixar sig nog. Det tycker jag är en mycket lös och dålig hållning.
Herr talman! Det senaste uttalandet av Hans Petersson vittnar ju bara om att han dåligt känner regeringens ombud.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av rapporten ”Skördeskador i nordvästra Skåne 1980”, om jag är beredd att medverka till ett system för skördeskadeskydd som bättre än det nuvarande tillgodoser de enskilda jordbruksföretagens behov samt när regeringen kan förväntas ta ställning till utredningsförslaget om nytt skördeskadeskydd. Ingvar Eriksson har frågat mig om jag anser det möjligt att skyndsamt förändra skördeskadeskyddet i så måtto att flera grödor omfattas av skyddet och att en individuell anpassning för olika grödor blir möjlig. Nordvästra Skåne hade i somras en onormalt hög nederbörd. Till följd Nr 19 härav inträffade betydande skördeskador på både jordbruksgrödor och fältmässigt odlade trädgårdsgrödor. I samband med att jag besökte de mest utsatta delarna av området tillsattes en arbetsgrupp som bestod av företrädare för berörda länsstyrelser och lantbruksnämnder samt för Om skördeskade Lantbrukarnas riksförbund och Trädgårdsnäringens riksförbund. Arbets — skyddet gruppen har i mitten av september överlämnat den i interpellationen åberopade rapporten till regeringen. Där föreslås att ersättningar bör utgå för skador på trädgårdsgrödor, åkerbönor och konservärter. Förslagen har remissbehandlats. Regeringen har förelagt riksdagen förslag i frågan i den nyss framlagda propositionen med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81. Regeringens förslag innebär att statsbidrag lämnas för skador på trädgårdsgrödor från det s.k. naturkatastrofanslaget. Bidragen föreslås utgå utan behovsprövning. Utredningen om skördeskadeskyddet lämnade i fjol sitt betänkande Nytt skördeskadeskydd. Utredningen lade fram två alternativa förslag till framtida system för skördeskadeskyddet. Det ena består av nuvarande områdesskydd med individuella kompletteringar i form av bl.a. lån och bidrag. Det andra är ett låneoch bidragssystem grundat på individuell skadebedömning. Möjligheterna till en övergångslösning har också tagits upp. Betänkandet har remissbehandlats. Remissinstanserna har delade meningar om förslagen. Båda alternativen har förespråkare. Flera instanser har inte förordat något av alternativen. Olika kompletterande utredningar föreslås. För egen del anser jag att den största svagheten med det nuvarande skördeskadeskyddet är att den enskilde jordbrukaren inte kan vara säker på att få ersättning när han drabbats av en stor skördeskada. Jag vill dock samtidigt framhålla att regeringen under senare år genom beslut om tillfälliga ändringar av skyddet förbättrat dess effektivitet. Dessa ändringar har i huvudsak gått ut på att individuellt beakta totalskador på olika grödor. Det är enligt min mening angeläget att skördeskadeskyddet blir effektivare när det gäller att ge de enskilda jordbrukarna ett skäligt ekonomiskt skydd när en större skördeskada har inträffat. Det är därvid en fördel om så många grödor som möjligt kan omfattas av skyddet. Det utredningsmaterial som f. n. finns har vid beredningen av utredningens förslag visat sig vara otillräckligt som underlag för ett slutligt ställningstagande till ändringar i skördeskadeskyddet. Jag har därför för avsikt att inom kort föreslå regeringen att ge vissa uppdrag om kompletterande utredningar vid sidan av arbetet inom jordbruksdepartementet. Jag räknar med att dessa skall kunna genomföras under första halvåret 1981, varefter arbetet med en proposition bör kunna slutföras.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

När nu regeringen sent omsider beslutat föreslå riksdagen att bidrag skall utgå för skador på trädgårdsgrödor i nordvästra Skåne till följd av de extrema nederbördsförhållandena i detta område under den gångna sommaren vill jag gärna erkänna att förslaget till stora delar fått en acceptabel utformning. Trädgårdsnäringen befinner sig i en mycket brydsam ekonomisk situation. Den otillfredsställande lönsamhetsutvecklingen under senare år sammanhänger till inte oväsentlig del med energiprisernas utveckling. Oljeprishöjningarna har sålunda för branschen medfört i det närmaste fördubblade uppvärmningskostnader mellan 1978 och 1980. Riskerna är många gånger uppenbara att odlingar senareläggs, beroende på att man är oroad för oljeprisstegringar. Man får då en kortare kultur med mindre bärighet. Växthusodling drivs inte sällan i kombination med frilandsodling. Näringen är starkt koncentrerad till södra Sverige, och ca 50 90 av dess totala produktionsvärde ligger på de båda Skånelänen. Trädgårdsnäringen i nordvästra Skåne är väl etablerad, men för många företag har sommarens skyfallsliknande regnoväder blivit en extra svår belastning ovanpå ett på grund av kostnadsutvecklingen redan pressat konkurrensläge. Återverkningarna kan bli mycket kännbara, och regionen kan komma att drabbas hårt, om störningar skulle uppstå i sysselsättningen. Antalet sysselsatta inom trädgårdsnäringen i nordvästra Skåne kan uppskattas till ca 1000 under säsongtid. I en situation där man kräver uppoffringar av stora medborgargrupper är det av yttersta vikt att även den typ av katastrofbidrag som det nu är fråga om får en rättvis utformning och fördelning. Det är de mest utsatta som i första hand behöver hjälp. Mot denna bakgrund känner jag en viss tveksamhet över att regeringen stannat för att bidragen inte skall behovsprövas, trots att detta förordats av såväl lantbruksstyrelsen som riksrevisionsverket. Jag är tveksam av två skäl. Den första anledningen till min tveksamhet är att det är uppenbart att skadorna i en del fall uppkommit till följd av bristfällig ellert.o.m. obefintlig dikning av vissa arealer. Liksom jordbruksministern har jag själv studerat området och kan påstå detta. För att ta ett konkret exempel kan jag nämna att man inom ett stort sommarstugeområde i Farhult, en av de platser där trädgårdsodlingarna fått särskilt stora skador, har haft problem med översvämningar — inte bara i år utan även under år med mer normala regnmängder — på grund av att vissa lantbruk inte brytt sig om att ordna någon dikning, trots att lån utgår för sådana företag. Eftersom jordbruksministern i somras besökte området vill jag fråga honom, om han känner till de här förhållandena och om han har någon uppfattning om omfattningen av de lån som utgått till dikningsföretag i området. Jag avser hela det område där bidrag nu kan komma i fråga. Att nu behovsprövning i vanlig ordning inte skall ske hindrar väl ändå inte att lantbruksnämnderna och näringens egna organisationer, vilkas insatser i andra sammanhang betytt mycket för utvecklingen inom branschen, medverkar till att fördelningen av bidragen sker på ett rättvist sätt. Jag utgår också från att regeringen vid meddelande av närmare föreskrifter rörande bidragsutbetalningen understryker betydelsen av sådan kontroll. När det sedan gäller det önskvärda i att undvika en byråkratisk och administrativt tung handläggning delar jag jordbruksministerns uppfattning. Det gör jag inte minst mot bakgrunden av att jag vet att odlarnas planering för nästa säsong är nära förestående och att en snabb handläggning av bidragsansökningarna därför är nödvändig. Den andra anledningen till att jag sätter frågetecken för att behovsprövning inte skall ske är risken för att dubbla ersättningar kan komma att utbetalas. Ett exempel på skador som regleras genom försäkring är hagelskador. Jag vet att skadorna inom vissa delar av området förorsakats av kraftiga hageloväder. Att ersättning från hagelskadeförsäkring skall frånräknas andra bidrag kan synas vara en självklarhet. Men eftersom lantbruksnämnden i Malmöhus län tidigare uttryckt tvivel på möjligheterna att kontrollera att dubbel ersättning för skördeskador inte utbetalas, vill jag ändå ha jordbruksministerns besked om att garantier skapas för att detta undviks. En rättvis fördelning av de resurser som står till förfogande för hjälp till katastrofdrabbade trädgårdsodlare måste vara en orubblig princip när regeringsförslaget så småningom skall verkställas. När det gäller vilket system för skördeskadeskydd som i fortsättningen skall tillämpas noterar jag att jordbruksministern i princip instämmer i den kritik som inte minst från småbrukarhåll riktats mot orättvisorna och slumpmässigheten i det nuvarande skördeskadeskyddssystemet. Jag har emellertid svårt att förstå att en fråga som blivit så grundligt utredd och där bristerna i systemet framstår som så uppenbara skall behöva utredas och förhalas ytterligare. Ju närmare man granskar det nuvarande s.k. områdesskyddet, desto klarare avslöjas dess orimligheter. Nog är det väl orimligt, Anders Dahlgren, att ca 50 20 av de utbetalda medlen i områdesskyddet skulle behöva omfördelas för att ersättningarna skall överensstämma med verkliga skador! Och nog är det väl orimligt att i genomsnitt ca 6 000 jordbrukare per år med nuvarande områdesskydd inte får någon ersättning alls, trots att de har individuellt beräknade skördeskador som är större än självrisken! Antalet jordbrukare som får för liten ersättning kan uppskattas till ungefär 12 000. Det finns alltså två väsentliga problem i skördeskadeskyddet: dels får åtskilliga jordbrukare för liten ersättning, varför de saknar ett skydd som uppfyller rimliga anspråk på ett skördeskadeskydd, dels får en stor del av jordbrukarna alltför stor ersättning i förhållande till sin skada. Ja, i vissa fall utgår t.o.m. ersättning för arealer som över huvud taget inte drabbats av någon skördeskada. Nuvarande skördeskadeskydd tillkom mot bakgrund av de erfarenheter man hade av skördeskador från 1940 och 1950-talen. Sedan dess har jordbruket som bekant förändrats avsevärt. Anser ändå inte jordbruksministern att ett skördeskadeskyddssystem som är behäftat med så uppenbara brister och orättvisor som det nuvarande överlevt sig självt och praktiskt taget omgående är moget för en avskrivning? Detta inte minst mot bakgrund av att den utredning om nytt skördeskadeskydd som jordbruksministern fick tillgång till redan i maj i fjol innehåller väl genomarbetade förslag till rättvisare normer. Där presenteras också möjligheter till övergångslösningar. Kan vi räkna med jordbruksministerns medverkan till ett individuellt anpassat skördeskadeskyddssystem omfattande fler grödor än som f. n. ingår i systemet?

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Svaret avser också Bengt Silfverstrands interpellation i samma ärende. Jag vill något kommentera svaret och dessutom ställa ytterligare några frågor. Svaret är positivt, bl.a. i så måtto att jordbruksministern säger att stöd ur naturkatastrofanslagen kommer att utgå för de omfattande skadorna på de fältmässiga grönsaksodlingarna i nordvästra Skåne. Det är emellertid angeläget att de enskilda odlarna snabbt kan få ett klart besked. De är nu i färd med att planera för nästa års odlingar. Det gäller då att skaffa utsäde, planera gödslingen, osv. Ekonomin är i många fall i botten. Man lever på lån, och många är väldigt oroliga för hur framtiden skall utveckla sig. Jag vill därför fråga jordbruksministern: När beräknar jordbruksministern att besked till den enskilde odlaren kan lämnas? Den arbetsgrupp som arbetat med frågorna i det hårt drabbade Nordvästskåne hade också med förslag om stöd för åkerbönorna och konservärterna. De odlas ju i stor omfattning i området, och det är helt klart att skadorna är mycket stora. Jag undrar: Är jordbruksministern beredd att ge ett besked i dag om just dessa odlingar kan få ett stöd för det gångna året? Då det gäller övriga lantbruksgrödor förekommer stora variationer i odlingarna, från totalskador till normal skörd i vissa fall. För vallgrödor och potatis har det ju aviserats att man skulle få individuella kompletteringar i år, och det anser jag vara bra. Jag vill därmed också ställa frågan: Anser jordbruksministern att det finns möjligheter att för fler grödor än dessa göra individuella bedömningar? Jordbruksministern anser vidare att den största svagheten i det nuvarande skyddet är att den enskilde jordbrukaren inte kan vara säker på att en stor skördeskada berättigar till stöd. Jag delar den uppfattningen. Det är också bra att regeringen under senare år har beslutat om tillfälliga ändringar av skördeskadeskyddet och därmed förbättrat effektiviteten. Jordbruksministern säger i svaret också att han anser det vara en fördel, om så många grödor som möjligt kan omfattas av skyddet i framtiden. Innebär detta att jordbruksministern är beredd att föreslå att också åkerbönor och konservärter i framtiden kan komma att omfattas av skördeskadeskyddet? I jordbruksministerns svar framhålls vidare att den utredning om nytt skördeskadeskydd som framlagts behöver ytterligare kompletteras. Det skulle vara intressant att redan i dag få veta någonting om vilka kompletteringar jordbruksministern avser. Bengt Silfverstrand antydde att det skulle vara ett nyvaknat intresse hos moderaterna när vi nu ville titta på skördeskadeskyddet. Jag kan garantera Bengt Silfverstrand att det verkligen inte är nyvaknat. Vi följer utvecklingen på det här området, och vi kan, liksom alla andra, konstatera att nuvarande skydd har brister och efter hand måste kompletteras. Men detta är ett väldigt svårt område, och därför tar det tid. Vi har i år genom de skördeskador som nu uppträtt fått nya erfarenheter, och vi är liksom andra beredda att medverka till att problemen skall lösas på ett för näringen positivt sätt.

Herr talman! Dikningsföretag, dvs. sammanslutningar av personer som av gemensamt intresse vill dränera sin mark, erhöll i början av 1900-talet statsbidrag. Vid den tiden fanns hos länsstyrelserna dikningsföretagens styrelseledamöter namngivna. I dag har många av dessa dikningsföretag saligen avsomnat. Under årens lopp har många dräneringsledningar tillkommit, förändrats och körts sönder utan lantbruksnämndernas vetskap. Med dagens klimat och jordbruksteknik är deras dimensioner för små. I de regler som gäller för dikningsföretagen enligt vattenlagen stadgas bl.a. att man skall tillse att i företagen ingående diken och rörledningar alltid hålls i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensning och underhållsarbete. Det stadgas också i vattenlagen beträffande dikningsföretagens styrelse att befattningen med företagets angelägenheter ej upphör med dikningsföretagets färdigställande. Framför allt åvilar det styrelserna att tillse, att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres. Beträffande påföljd för försummelse av underhållsskyldighet finns också stadgat i vattenlagen att för en skada svarar en för alla och alla för en. Efter sommarens katastrofregn kunde brandkåren i Ängelholms kommun sätta samman en lista på 60 fastigheter, för vilka behov förelåg av länspumpning och kontroll. Av ägarna till dessa fastigheter var åtminstone 30 varken grönsaksodlare eller lantbrukare utan endast enskilda fastighetsägare. Stora värden gick till spillo, som inte kan ersättas genom försäkringar. Människor tvingas att ta banklån eller att ta av sina besparingar för att återställa, reparera eller på nytt införskaffa tvättmaskiner, oljepannor, frysboxar m.m. Det borde vara självklart att även denna grupp av invånare skulle kunna få hjälp från naturkatastrofanslaget, som ju inte upprättats för någon särskild kategori av människor. I stället har de enskilda fastighetsägarna sett sig helt bortglömda i debatten om naturkatastrofen i nordvästra Skåne. En människas ekonomiska förluster i den aktuella situationen måste ses i relation till hennes ekonomiska status i övrigt. Förlusterna för enskilda fastighetsägare blir proportionellt större än för lantbrukare och lantbruksföretag, som ju har möjligheter att göra avdrag för sin växande maskinpark och sin skördeskadeförsäkring. De får subventioner och katastrofskydd. Många av dessa enskilda fastighetsägare har i en tidigare samhällsbildning utan avtal tillåtits koppla sina avlopp till lantbrukarnas dräneringssystem. Det har skett endast efter personliga överenskommelser och utan att lantbruksnämnderna kontaktats. Människor som byggt ute på landsbygden under dessa premisser upplever sig som ”fredlösa” i katastrofsituationer av det slag som denna sommar förde med sig. Rent juridiskt har de inte rätt att försvara sin egendom genom att helt enkelt pumpa tillbaka dräneringsvattnet. Vattnet skadar då åkrar och skördar, och fastighetsägarna kan åläggas skadestånd. I många fall måste vattnet pumpas upp i tankvagnar och köras bort, vilket åsamkar fastighetsägarna stora kostnader. Brunnar och dräneringsanläggningar spolas inte två gånger om året, som det föreskrivs i vattenlagen. Först då katastrofen är ett faktum och man kan fastställa stoppet vidtas åtgärder; och då av den enskilde lantbrukaren som äger brunnen, inte solidariskt av alla intressenterna i företaget. Jag vill därför fråga jordbruksministern om han är villig att medverka till att ”avsomnade” dikningsföretag åter får aktualitet och att enskilda fastighetsägare får ingå i dikningsföretagen i förhållande till den andel mark som de förfogar över. Vidare vill jag fråga om jordbruksministern är beredd att medverka till att den myndighet som ansvarar för Vegeå vattensystem får undersöka om inte en uppmuddring av detta skulle kunna bidra till att minska översvämningsrisken samt att också fastighetsägare ute på landsbygden skall kunna få ersättning från naturkatastrofanslaget.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Silfverstrand slår in öppna dörrar med sitt inlägg. Vi har verkligen försökt att arbeta med denna fråga så snabbt som det över huvud taget har varit möjligt. Riksdagen har också bara varit i arbete i en ungefär en månad. Förslaget ligger sedan i går på riksdagens bord, och riksdagen har att ta ställning till det. Det är nu närmast fråga om hur snabbt riksdagen arbetar. Jag är rädd för att herr Silfverstrand, när han säger att det är fel att det nu inte skall göras någon behovsprövning, gör sig skyldig till en hopblandning av behovsprövning och andra saker. Denna behovsprövning har i och för sig inget att göra med hur företaget som sådant är skött eller hur exempelvis vattenavledningen ser ut på företaget. När det gäller naturkatastrofanslaget sker det normalt en behovsprövning. Enligt min mening skall det inte ske i detta fall, då det ytterligare skulle fördröja utbetalningstidpunkten. Herr Silfverstrand anser ju att det är angeläget att tiden mellan ansökan och utbetalningstidpunkten görs så kort som möjligt. Om det görs en ekonomisk behovsprövning, fördröjer detta hela ärendet, vilket skulle vara till stort men för de människor som är i akut behov av dessa pengar. När det gäller olika försäkringar som kan ha utfallit i samband med skadorna, så står det i de förslag som jag har lagt fram för riksdagen att Nr 19 sådana ersättningar skall dras av, innan bidrag utgår. Fredagen den Jag delar i princip den kritik som herr Silfverstrand riktar mot skörde 7 november 1980 skadesystemet som sådant. Systemet tillkom under 1960-talet, och många jordbrukare — även jag som praktisk jordbrukare — har sagt att det inte Om skördeskadefungerar bra. Vi har varit medvetna om att situationen har varit på det sätt skyddet som herr Silfverstrand säger. Därför har denna utredning om skördeskadeskyddet arbetat under några år, och nu ligger förslag framme. Vi skall göra. kompletterande utredningar för att sedan slutgiltigt kunna ta ställning. Jag vill till Ingvar Eriksson säga att det exempelvis behövs en kompletterande utredning om behovet av lantbruksstatistik vid ett rent låneoch bidragssystem. Vi måste veta mer om låneoch bidragssystemets utformning och om den framtida organisationen. Men jag hoppas att riksdagen nästa år skall ha en proposition att ta ställning till. Min förhoppning är att alla de som nu är kritiska då hjälper till att få fram detta bättre system. Det finns naturligtvis anledning att något nyansera diskussionen om att pengarna går till fel jordbrukare. Man har då inte beaktat de individuella åtgärder som vidtagits vid olika tillfällen. Det kan ha gällt regnskador på hö, spannmål eller potatis, utvintringsskador på höstsådda grödor, översvämningsskador och frostskador i norra Sverige. Vidare måste nog tyvärr en viss felmarginal alltid accepteras. Det är inte helt säkert att pengarna vid ett rent individuellt skydd kommer att gå bara till jordbrukare som enligt reglerna i ett sådant system är berättigade till ersättning. Vi får nog även där, på grund av svårigheterna att beräkna exempelvis individuella skördar, acceptera en betydande felmarginal. Ingvar Eriksson frågade när odlarna får besked. Det avgörs närmast av hur snabbt riksdagen kan behandla mitt förslag. Så snart riksdagen har tagit ställning kommer förslaget att skickas över till myndigheterna, som då ganska omgående bör kunna göra utbetalningarna. Den andra frågan gällde om åkerbönor och konservärter skall inräknas i dessa skador. Det skall de inte. De får behandlas inom ramen för jordbrukets skördeskadeskydd. Det är skördestatistiska nämndens uppgift att utreda och lämna eventuella förslag till tillfälliga åtgärder inom skördeskadeskyddet. Nämndens förslag brukar komma till regeringen i slutet av november. Det skulle ha varit fel att i det här speciellt drabbade området räkna in exempelvis konservärter och åkerbönor, när man i övriga delar av landet inte får ersättning för sådana skador. Den tredje frågan var vilka grödor som kommer att ingå i ett kommande system. Det kan jag inte ta ställning till i dag. Jag har bara en allmän uppfattning att det är en fördel om systemet som sådant omfattar så många grödor som möjligt, och det kommer jag att arbeta för. Eric Hägelmarks frågeställning förstod jag inte riktigt. Den debatten kan vi kanske fortsätta sedan utanför kammaren, så jag får litet mera klart för mig vad som egentligen åsyftades. I den mån det finns sådana här dikningsföretag skall de naturligtvis skötas. I Sydsverige har vi genom statens medverkan förhoppningsvis kunnat få i gång ett mycket stort dikningsföretag i 115 Emådalen, där översvämmade områden i Mörlunda och på andra ställen naturligtvis har lidit skada under årens lopp. Jag vill påpeka att detta naturkatastrofanslag har använts i sådana fall som Eric Hägelmark nämner. Det användes efter de stora översvämningsskadorna i Mälardalen. Då uppkom det skador för just lägenhetsoch villainnehavare m.fl., och då ersattes till en viss del sådana uppkomna skador. Men jag anser att det är farligt att yrka på att detta skulle vara en generell regel, så att man alltid betalar ut en ersättning från staten så fort en vattenskada har uppkommit. Det här anslaget har alltid varit avsett att ta till i speciellt stora naturkatastrofsituationer, och jag tror att det även fortsättningsvis skall användas för sådana saker. När det gäller enskilda hus och villafastigheter är det ofta en fråga om planering från kommunens sida. Det är fråga om tätortens dimensionering av avloppsrör, om de är dimensionerade för att ta emot också de stora intag av dagvatten som förekommer i samband med sådana här skyfall.
Herr talman! Nej, jordbruksministern, jag slår verkligen inte in några öppna dörrar. Låt oss konstatera att de här förhållandena — och jag håller mig nu till katastrofsituationen i Nordvästskåne vad gäller skador på trädgårdsgrödor -— var kända för regeringen åtminstone i augusti månad. Man har alltså haft ungefär tre månader på sig att utarbeta detta förslag. Jag tycker det är litet orättvist när jordbruksministern försöker skjuta ifrån sig ansvaret på riksdagen och säger att det nu ankommer på riksdagen att se till att de drabbade trädgårdsodlarna får ut sina pengar. Då skall man alltså mot de tre månader som regeringen haft på sig ställa de tre veckor, inkl. motionstid, som nu riksdagen kommer att ha på sig för att klara av detta. Men låt oss inte tvista om den frågan. Det viktiga är — det underströk jag mycket kraftigt, vilket jordbruksministern kanske uppmärksammade — att handläggningen nu sker snabbt. Sedan blandade jag inte heller bort begreppen när det gällde behovsprövningen. Jag konstaterar att det är något otillfredsställande att behovsprövning inte sker. Och tunga instanser som lantbruksstyrelsen och riksrevisionsverket har precis samma uppfattning. Sedan tillåter jag mig att slå fast — eftersom jag noggrant har studerat förhållandena i området — att det är problem med dikningen, vilken man kan säga ger både indirekt och i vissa fall direkt upphov till skador. Då är det väl ändå väsentligt att lantbruksnämnden och odlarnas egna organisationer ser till att sådana missförhållanden rättas till, så att det inte betalas ut ersättning till personer som genom att sköta sin dikning hade kunnat undvika att skador över huvud taget uppstått. Jag tror att sådana psykologiska faktorer är mycket viktiga att plocka fram i situationer då det krävs av stora medborgargrupper att de skall göra uppoffringar. Det här är alltså, Anders Dahlgren, en rättvisefråga, och det tyckte jag var väsentligt att understryka. Sedan konstaterar jag med glädje att vi har samma uppfattning i princip om bristerna i det nuvarande skördeskadeskyddet. Jag är också fullt medveten om att det inte går att hitta något system som ger millimeterrättvisa. Men vi vet att det i dag ofta är så att småbrukarna inte får någon ersättning alls. Jag har i tidigare sammanhang tagit upp exemplet med Nordvästskåne 1976, och jag kan nämna det här igen. Då fick en stor grupp lantbrukare inte någon ersättning alls, medan det betalades ut en kvarts miljon för arealer där det inte fanns någon skada alls. För att skördeskadeskyddssystemet skall kunna ge den enskilde jordbrukaren ett gott skydd mot ekonomiska svårigheter vid skördeskada måste systemet bygga på uppgifter om skördeskadans storlek vid den enskilda gården. Det måste vara grunden att utgå ifrån. Möjligheterna att göra individuella skadebestämningar för varje särskilt företag är således avgörande för skyddets effektivitet.
Herr talman! Om det är så att Bengt Silfverstrand inte är nöjd med det förslag som regeringen nu kommit med till riksdagen när det gäller ersättning för skador i nordvästra Skåne föreslår jag att Bengt Silfverstrand motionerar. Det är ju det sätt som en riksdagsledamot har att påverka regeringens förslag.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på mina kompletterande frågor. Då det gäller åkerbönan vill jag konstatera att det är en odling som just i Nordvästskåne under senare tid fått ökad omfattning. Vi anser att den är mycket betydelsefull och att den kanske kommer att bli än betydelsefullare i framtiden. Det är en proteingröda som i viss mån kan ersätta importerat oljekraftfoder. Därför anser vi den vara mycket viktig. Vi måste ju på allt sätt söka medverka till att begränsa vår import. Då kan, på det här området, dessa bönor ha viss betydelse. Jag vet inte om jag fattade jordbruksministern rätt, men jordbruksministern sade någonting om att man måste ha en generell bedömning över hela landet när det gäller åkerbönan. Jag tycker att det låter som om odlingen för 1980 års vidkommande kommer att stå helt vid sidan av skördeskadeberäkningen. Jag vill då komma med ytterligare en fråga: Skulle det inte vara möjligt att ta med denna odling på ungefär samma vis som för någon annan gröda, t.ex. korn eller spannmål, och göra bedömningen på likartat sätt? Det finns ju uppgift om arealerna. Det är en kontraktsbunden gröda, och därför vet vi hur stora odlingarna är. När det sedan gäller grönsaksodlarna vet vi att den fältmässiga grönsaksodlingen är en mycket dyrbar ödling. Vi vet också att ett misslyckande som årets, som närmast är en väldig skördekatastrof, innebär att vissa odlare — även mindre sådana — som har specialiserat sig på dessa grödor har drabbats fruktansvärt hårt. En 20-årig strävan att bygga upp ett effektivt företag kan nu komma att fullständigt omintetgöras. Därför vill jag föra fram de tankegångar som jag vet att odlarna i området har. De vill själva medverka till att bygga upp någon form av speciellt skördeskadeskydd för grönsaksodlingen. Man har då inriktat sig på att det skulle ordnas med någon form av konto, som sedan successivt skulle byggas upp genom årliga avsättningar. Jag vill fråga jordbruksministern om han är beredd att ta initiativ för att försöka tillmötesgå odlarna i detta hänseende. Jag hoppas att jordbruksministern, som i övrigt är positivt inställd till just odlarna, också är positiv till dessa propåer. Kan man räkna med att jordbruksministern framöver kommer med initiativ i dessa frågor?
Herr talman! Om jordbruksministern inte förstod mig riktigt, är jag naturligtvis tacksam att få diskutera den här problematiken vid ett senare tillfälle. Hur som helst måste alla parter ha ett gemensamt intresse av att den här dikningsproblematiken reds ut och att lantbruksnämnderna får något slags direktiv.

Vid en sådan katastrof som den som inträffade i somras hade kanske mycket kunnat räddas, om detta vattensystem hade varit O. K.
Herr talman! Det är rätt anmärkningsvärt att jordbruksministern, som ändå måste ha kunskaper på detta område, till varje pris tycks vilja undvika en diskussion om de dikningsproblem som finns i bl.a. detta område. Det var alltså dessa problem som jag påtalade. Jag har sagt att jag är nöjd med katastrofskyddets konstruktion. Av den anledningen har jag inga skäl att motionera i frågan. Jag har mycket noga framhållit vad jag är nöjd med och pekat på vad jag anser brister. Och härvidlag har Eric Hägelmark också bekräftat vad jag sagt. Det är alltså regeringen och inte riksdagen som har ansvaret för att utbetalningar sker där så är befogat. Via sina organ, exempelvis lantbruksnämnderna, har regeringen att se till att inte ersättning utgår i sådana fall där problemen beror på brister i de egna anläggningarna, ty det är väl ändå inte så, att jordbruksministern anser att man skall ha ersättning, om man inte sköter sina anläggningar och därigenom vållar skador.
Herr talman! Med anledning av Bengt Silfverstrands senaste inlägg vill jag säga att jag litar på de myndigheter som har lämnat rapport om skördeskadorna i nordvästra Skåne. Jag tycker att dessa myndigheter har gjort ett bra arbete. Jag litar också på dem när de skall fördela de pengar som riksdagen förhoppningsvis snart kommer att anslå. Det har inte varit praktiskt möjligt att arbeta fortare än vad som skett. Vi fick rapporten i september. Första tillfället att ta upp frågan i riksdagen var i samband med behandlingen av tilläggsbudget I, vilket också skett. Det hade gått att göra det här fortare, men då hade vi varit tvungna att avslå framställningen — och det var ju inte avsikten. Jag tycker därför att den här kritiken är något orättfärdig. Jag diskuterar gärna dikningsproblem med herr Silfverstrand, men nu diskuterar vi skördeskadeersättningarna, som i det här fallet utgår från naturkatastrofanslaget, och det är något annorlunda än den vanliga skördeskadeersättningen.

Därför prövas den här frågan av skördestatistiska nämnden. Det är möjligt att nämnden gör en framställning om ersättning, och i så fall kommer den att behandlas inom det vanliga skördeskadeskyddets ram. Men det är inte rimligt att särbehandla odlare i så närbelägna områden som det här är fråga om.
Herr talman! Jag delar givetvis jordbruksministerns uppfattning när det gäller åkerbönorna, och jag är tacksam att höra att man överväger att ta upp frågorna till behandling efter förslag från skördestatistiska nämnden. Det är ett positivt besked. Men jag efterlyser svar från jordbruksministern när det gäller mitt resonemang om ett eventuellt framtida skördeskadeskydd, speciellt inriktat på de fältmässiga grönsaksodlingarna.
Herr talman! Den frågan kommer jag att ta ställning till i samband med att vi ser över hela skördeskadeskyddssystemet. Det är naturligtvis möjligt att lösa den frågan om man väljer det ena alternativet, nämligen låneoch bidragssystemet.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret och kommer att följa denna utveckling med intresse. Jag hoppas att vi alla är överens om att det skall gå att nå en lösning vad gäller de här frågorna. Det kan inte vara acceptabelt med sådana förhållanden som råder i dag, att enskilda människors intresserade satsningar på de här odlingarna kan spolieras på mycket kort tid.” Jag noterar att jordbruksministern är positiv, och jag hoppas att vi skall kunna få riksdagen med oss i de här strävandena framöver.

Herr talman! Arne Nygren har frågat mig dels om jag anser att det svenska inrikesflyget har ett ansvar för en regionalpolitiskt väl fungerande flygtrafik, dels om jag anser att inrikesflygets avveckling under senare år av flygförbindelserna mellan t.ex. de fyra nordligaste länen är acceptabel, dels om jag överväger vidta åtgärder för att åstadkomma ett lågprisflyg som också kan utnyttjas av norrlänningar. Flygbolagen i svenskt inrikesflyg, i huvudsak Scandinavian Airlines System och Linjeflyg AB , skall täcka sina kostnader med intäkter från passagerarna. Bolagen kan därför i princip inte åläggas att upprätthålla en trafik eller en prisnivå som inte är företagsekonomiskt motiverad. Priserna i inrikesflyget skall godkännas av luftfartsverket. Verket har vid flera tillfällen ställt regionalpolitiskt motiverade ändringar som villkor för godkännande. Detta har bl.a. lett till att LIN bedriver viss trafik som inte helt täcker sina kostnader. Det gäller bl.a. de s.k. matarlinjerna Gällivare-Luleå, Kramfors-Sundsvall, Borlänge-Stockholm och Norrköping-Visby-Kalmar. Arne Nygren har också tagit upp frågan om avvecklingen av flygförbindelserna mellan de fyra nordligaste länen. Det allmänt höjda kostnadsläget har inneburit att LIN fått svårigheter att upprätthålla förbindelserna mellan några näraliggande stationer. Under de senaste åren har därför viss trafik upphört. Avgörande för detta ställningstagande har också varit det mycket begränsade trafikunderlaget. Med något undantag var det i medeltal inte mer än en — jag understryker en — passagerare per tur när förbindelserna upphörde. Det kan inte vara rimligt att upprätthålla trafik med ett så begränsat trafikunderlag. Utvecklingen inom inrikesflyget har under de senaste åren, bl.a. som följd av lågprissatsningen, varit mycket positiv. Lågpriserna, som framför allt bygger på att öka kapacitetsutnyttjandet av flygplanen, dvs. öka det använda antalet platser i flygplanen, för att tala vanlig svenska, har i hög grad positiva regionalpolitiska effekter. Möjligheterna för norrlänningarna att utnyttja lågprisflyget har också successivt förbättrats. Jag utgår från att luftfartsverket fortlöpande följer lågprissystemets utveckling. Jag vill slutligen erinra om den s.k. lufttransportutredningen. Utredningen har bl.a. till uppgift att belysa förutsättningarna för samhällsekonomiskt effektivare arbetsformer inom luftfarten, så att flygets speciella förutsättningar inom ramen för den totala transportförsörjningen tas till vara. Utredningen kommer att avlämna ett betänkande vid årsskiftet 1980 1981.
Herr talman! Jag tackar för statsrådets svar på min interpellation, men jag vill samtidigt säga att jag är besviken på innehållet. Jag får en känsla av att statsrådet försöker gå runt de problem med vårt inrikesflyg som jag har tagit upp i mina frågor. Eller också har statsrådet inte klart för sig hur allvarliga de problem är som jag har redovisat. Jag vill inte tro att landets kommunikationsminister inte har några åsikter om hur vårt inrikesflyg bör fungera. Vad jag försökt redovisa i interpellationen är hur svenskt inrikesflyg, i skuggan av PR-driver för lågpris och ”hundralappen”, nedrustats i direkt strid med de målsättningar för en bättre regional balans i vårt land som regering och riksdag har lagt fast. Det är djupt beklagligt att Linjeflyg under senare delen av 1970-talet har kunnat lägga ned ett 40-tal flygförbindelser inom Norrland utan att statsmakterna har reagerat. Vårt inrikesflyg har under dessa år övergått till att bli ett Stockholmsflyg — till och från huvudstaden. Och den här avvecklingen av inrikesflyget fortsätter. Det ger varje ny flygtabell från Linjeflyg besked om. Hur fjärran från övrig samhällsutveckling denna förändring sker skall jag ge ett aktuellt exempel på. Statsrådet Adelsohns partivän och regeringskollega statsrådet Elisabet Holm avlämnade nyligen en proposition om den framtida regionsjukvården. Där föreslår regeringen bl.a. att Umeå sjukvårdsregion skall byggas ut genom att bl.a. Jämtland i framtiden skall få denna vård i Umeå. I Jämtland har man reagerat mot att förbindelserna med Umeå är så dåliga, och man har ansett att de måste förbättras för att ett sjukvårdssamarbete med Jämtland skall kunna fungera.

I dag går det inte att flyga mellan Umeå och Östersund, om man inte tar vägen över Stockholm för en reskostnad på drygt 2 000 kr. tur och retur. I dag går det inte heller att flyga Umeå-Skellefteå. För några år sedan hade vi tre fyra dagliga flygförbindelser mellan de två länshuvudorterna i Västerbotten. Efter årets tabelländringar finns det också bara en enda dag som det går ett flygplan Umeå-Örnsköldsvik, måndagar kl. 7.10. Så sent som 1976 hade vi två dagliga förbindelser på den sträckan. Det går i dag inte heller att flyga mellan Sundsvall och Örnsköldsvik och inte heller mellan Luleå och Skellefteå. För några år sedan hade vi två dagliga förbindelser på de sträckorna. Anser inte statsrådet att denna avveckling är så oroande att statsrådet borde reagera på annat sätt än att, som han gör i interpellationssvaret, bara konstatera att under de senaste åren ”har därför viss trafik upphört”? Jag vill påstå att praktiskt taget all inomnorrländsk flygtrafik har upphört under andra halvan av 1970-talet. Att skylla detta på ”begränsat trafikunderlag” är att ta väldigt lätt på frågan. Sanningen är den, statsrådet Adelsohn, att flygtider och reskostnader har anpassats för att snabbt ta död på all lokaltrafik med flyg i vårt land. Jag skall ge ett exempel. I dag kostar en enkel flygresa Umeå-Stockholm — en flygväg på 508 km. — 560 kr. Men det kostar nästan exakt halva det beloppet, eller 255 kr. enligt LIN:s flygtabell, att flyga de 77 kilometrarna mellan Örnsköldsvik och Umeå. Med en jämlik flygkostnad skulle priset för sträckan Örnsköldsvik-Umeå vara 85 kr. Nuvarande priser innebär en flygkostnad av 11 kr. per flygmil till och från Stockholm men 30 kr. per flygmil inom Norrland. Undrar statsrådet på att man då får låg beläggning och svårigheter att upprätthålla flygtrafiken? Med en sådan prissättning är det naturligt att flygandet avvecklas. Nej, herr statsråd, ta itu med att återställa vårt inrikesflyg i Norrland! Anpassa flygkostnader, flygplansstorlekar, flygtider och kortdistansflyg och ge Norrlandsflyget samma chans som vårt nuvarande Stockholmsflyg, så lovar jag att det blir en godtagbar passagerarbeläggning. I interpellationen tar jag också upp det Stockholmsinriktade lågpriset på Linjeflyg. Nu tröstar oss statsrådet med följande besked: ”Möjligheterna för norrlänningar att utnyttja lågprisflyget har också successivt förbättrats.” Jag måste be statsrådet Adelsohn om exempel på de förbättringarna. Verkligheten är den att det inte går att flyga på lågpris till och från Stockholm från Kiruna, Gällivare, Skellefteå, Umeå, Östersund, Kramfors m.fl. platser i Norrland, om man inte övernattar i Stockholm. Och med en övernattning blir lågpriset ingen förmån av betydelse. Med ett snabbärende kan man till nöds flyga från Luleå och Sundsvall till och från Stockholm över dagen. Då har man bara två eller tre timmar på sig för en förrättning i Stockholm. Men för stockholmare går det bra att utnyttja lågpriset för att flyga till och från Norrlandscentra över dagen med 7-9 timmars tid för förrättning. Det går bra också till Luleå och åter, till Umeå och åter, till Sundsvall och åter. Jag vill påstå att inrikesflygets lågpris är anpassat för stockholmare men inte för norrlänningar. Kan statsrådet motsäga den uppgiften? Jag hoppas också att statsrådet kan ge besked om hur möjligheterna att utnyttja lågprisflyget från Norrland har ökat de senaste åren — som statsrådet påstår i svaret att de har gjort. De exempel som jag här har utvecklat hoppas jag ger statsrådet Adelsohn bevis för att vi i dag har behov av att få vårt inrikesflyg tillbaka. Den som borde vara pådrivande för en sådan utveckling är vårt lands kommunikationsminister, men interpellationssvaret ger inget hopp om aktivt agerande av statsrådet. Visst är det bra att lufttransportutredningen lägger fram ett förslag om samhällsekonomiskt effektiva arbetsformer för luftfarten, men inte har jag förhoppningar om att den utredningen skall ta itu med de problem för inrikesflyget som jag här har redovisat. De problemen måste regering och riksdag reagera emot. Jag hoppas på en sådan reaktion från statsrådet i den fortsatta debatten.

Herr talman! Kommunikationsministern har i sitt svar till Arne Nygren en något för enkel förklaring till att Linjeflyg fått svårigheter att upprätthålla förbindelserna mellan näraliggande stationer. Han missar nämligen verkningarna av att Linjeflyg gått över till allt större flygplanstyper. Efter det att Fokkern insattes har vissa platser fått sämre förbindelser. Fokkern sattes ju in av driftekonomiska skäl, och det är klart att större flygplan kräver längre sträckor för lönsamhet, och de skall vara i luften längre tid under dygnet. Men det har ändå haft till följd att vissa ”smärre” orter — de är i verkligheten inte så små — har fått sämre förbindelser. Arne Nygren nämnde några. Jag vill bara ge ett exempel på vad som hände för Örnsköldsviks del. Efter att tidigare ha kunnat åka via Sundsvall till Göteborgsområdet får man nu åka via Skellefteå, Jönköping eller Arlanda för att nå den regionen och vice versa. Det tar tid — det avskräcker många resenärer. Man tvingas från Göteborg ta flyget till Sundsvall och därifrån hyrbil. Jag vet att det förekommer, för man har företag under utveckling som kräver ett intensivt arbete och en intensiv kommunikation mellan de olika industrienheterna, så det är en faktisk situation varje vecka. Situationen kan bli än svårare när ännu större flygplanstyper sätts in, och det är inte något overkligt med tanke på den proposition vi kommer att behandla inom kort här i riksdagen. Utvecklingen visar alltså att vi får allt större behov av matarlinjer, typ Gällivare-Luleå-Kramfors-Sundsvall. Vi får inte behov av att lägga ner linjerna — vi får behov av att utveckla dem. Och varför inte låta matarflyget sammanbinda fler orter för att göra linjerna mer lönsamma? Det borde gå snabbare att nå Göteborg om man flyger från Örnsköldsvik via Kramfors och Sundsvall exempelvis och vice versa. Om därför Linjeflyg inte satsar på att upprätta ett finmaskigare nät som komplement till de längre linjerna, så kommer mindre tätbefolkade regioner att utarmas på flygförbindelser. Låt därför, om utvecklingen går åt det hållet, konkurrerande företag få koncession på matarlinjer som stöder varandra och därmed förbättrar underlaget för huvudlinjerna. Till sist, herr talman: Inrikesflygets utveckling och omfattning i framtiden är starkt avhängig av var inrikesflyget kommer att lokaliseras här i Stockholmsområdet. Får vi behålla Bromma kan vi hoppas på en utveckling av det slag som jag skissat. Den som engagerar «sig för förbättringar av inrikesflyget bör ha den här frågan i åtanke. Om en månad fattar vi beslut i frågan, men det är värt att påminna om detta i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag är övertygad om att herr Nygren är besviken på mitt svar. Jag tror att med herr Nygrens utgångspunkt skulle svaret ha gått ut på att jag är beredd att återinföra alla linjer, jag är beredd att upprätta fler linjer, jag är beredd att utöka turtätheten, jag är beredd att bilda ett statligt flygbolag som gör detta. Jag skulle naturligtvis inte ha nämnt någonting om kostnaderna, för det är onödigt. Då hade vi två varit överens om att oberoende av kostnaderna skall pengar anslås av skattemedel — riksdagen får betala. Då hade herr Nygren varit nöjd med mitt svar, då hade det varit en kraftfull kommunikationsminister. Sedan hade 348 andra ledamöter i riksdagen ställt sina frågor och haft sina önskemål, och de hade varit lika nöjda med motsvarande kraftfulla svar från en kraftfull minister — till en kostnad av miljarder och miljarder och miljarder. Svensk politik när den är som bäst eller sämst, beroende på vilken utgångspunkt man har. Jag skulle vilja säga, herr Nygren, att hade vi haft alla de linjer som herr Nygren talar om, då hade det inte funnits något svenskt inrikesflyg i dag, dvs. om inte skattebetalarna skulle ha skjutit till miljoner och miljoner och åter miljoner, vilket herr Nygren — och det skall han ha ett erkännande för — är beredd att göra. Det är varje socialdemokrat i varje situation, i varje oppositionsställning — däremot inte alltid i majoritet, det erkännandet skall ni ha. Herr talman! Jag tar mig orådet före, även om jag är mycket tveksam, att försöka ge herr Nygren elementär kunskap om vad det innebär att driva ett bolag i konkurrens — inte med statligt stöd, i hängmatta, med säkerhet i skattebetalarnas miljoner, utan det skall drivas för att gå ihop. Lågprisflyget innebar att man på två sätt skulle försöka få mer passagerare på plan som hade få passagerare. Det ena var att man skulle stimulera människor att åka mer, och det andra var att man skulle få dem att åka vid tidpunkter då de annars inte åkte. Detta var grundtanken med lågpriset. Norrland har fått glädje av lågpriset därför att man har fått en 25-procentig sänkning på linjerna. Men det skall erkännas att man inte kan flyga fram och tillbaka samma dag. Vad beror det på att man inte kan flyga fram och tillbaka på samma dag? Ett företag som är utsatt för konkurrens är i alla situationer berett att ge service när man får betalt för detta. Får man inte betalt för det, då har man inte någon service. Det fungerar så när man måste tjäna pengarna själv, inte hämta sin lön och sina utgifter från skattebetalarna. Man gör allting, herr Nygren, när man kan få betalt för sin tjänst. Man sänker t.ex. priserna därför att man kan ge fler passagerare möjlighet att åka med — och därför att man får betalt för det, därför att det lönar sig och verksamheten inte går med förlust. Alla skall veta att Linjeflyg balanserar så att säga på kanten av att ändå gå med förlust. Och det blir inga andra än skattebetalarna som skall fram med pengarna då, herr Nygren. Det är klart att vi kan diskutera flyg på allehanda linjer. Jag kommer inte ihåg alla dem som herr Nygren nämnde — jag hann inte anteckna dem. Men vi kan se på Skellefteå och Östersund. Det har gått linjer dit — med 0,4, 0,6 och 0,8 passagerare per plan. Vem tror att man kan få affärer genom att flyga ett flygplan med en passagerare? Inte ens herr Nygren. Men ange hur mycket vi skall skjuta till per flygfrakt av skattemedel! Väck en motion om detta i riksdagen! Det vore ett kraftfullt initiativ av herr Nygren för Norrlandsflyget. Ställ inte frågor till mig rakt ut i luften, utan ange varenda gång hur det skall finansieras! Vi flyger ju nu med Nordkalottflyget Vasa-Sundsvall-Östersund-Trondheim. Vet herr Nygren hur många passagerare det är på de planen? Och vet herr Nygren hur mycket vi betalar i kostnad för dem? Nej, säkert inte. Däremot håller jag faktiskt med herr Sellgren, när han säger att man skall försöka vara betydligt mer flexibel när det gäller matarlinjerna. I lufttransportutredningen kommer, hoppas jag, också förslag om detta. Och med Saabs nya, internationellt riktiga satsning på ett lönsamt företag, herr Nygren, tillsammans med amerikanska Fairchild får vi en flygplanstyp som kanske kan vara lämpad för att gå upp och ned på fler orter och tjänstgöra som matarflyg — förutsatt naturligtvis att vi i det läget har ett inrikesflyg kvar värt namnet. Det förutsätts med andra ord att vi också har en inrikesflygplats som gör att inrikesflyget över huvud taget är lönsamt. Trafikpolitiken i Sverige är inte så lätt — det erkännandet skall jag ge herr Nygren. Vi har ett stort land med litet antal invånare, och det gör att transporterna blir dyra. Men allting i Sverige bygger på att där det är mycket folk, där är det lönsamt att flyga, lönsamt att köra tåg, över huvud taget lönsamt med allting — tele, post och vad vi vill. I detta land har vi systematiskt i vartenda sådant sammanhang tagit ut mer pengar av människorna i tätorterna och sänkt priserna för människorna i glesbygderna. Det gäller våra teletaxor, våra posttaxor, våra tågtaxor och våra flygtaxor. Varenda resa, vartenda brev, vartenda samtal, vartenda flygplan, som går upp till våra avlägsna orter med långa avstånd, subventioneras av servicen — och passagerarna — på de andra orterna. Herr Nygren kanske tycker att den subventionen är för liten. Herr Nygren kanske vill höja priset på flyget mellan Stockholm och Göteborg för att starta de här linjerna med en, två eller möjligen tre passagerare — i genomsnitt en passagerare per plan. Säg då det, herr Nygren! Fram med kontanterna i talarstolen!

Herr talman! Statsrådet Adelsohn sade att han skulle ge mig elementära kunskaper om det svenska inrikesflyget. Jag satt och väntade med stort intresse på den undervisningen. Måhända kommer den i ett senare inlägg. Det statsrådet ägnade sig åt var att mera sluggermässigt plocka sönder de argument jag hade lagt fram för att få till stånd ett fungerande inrikesflyg. Jag ställde en rak fråga till statsrådet med anledning av det påstående statsrådet gör att möjligheterna för norrlänningarna att utnyttja lågprisflyget successivt har förbättrats. Jag bad statsrådet att ge exempel. Det måste finnas sådana exempel — hoppas jag — innan ett statsråd säger en sådan sak i riksdagen. Dessa exempel skulle vara mycket intressanta mot bakgrund av den redovisning jag gjorde. Statsrådet tog upp ett enda exempel — Skellefteå-Östersund. Det nämnde jag aldrig, men statsrådet fogade det till mina exempel på hur inriksflyget inte fungerar i Norrland i dag. Får jag ställa en annan rak fråga till kommunikationsministern: Anser statsrådet att det är riktigt att flyg inom Norrland i dag, mellan Norrlandsorterna, per flygkilometer skall kosta tre gånger så mycket som flyg till och från Stockholm? Det skulle vara intressant att få ett rakt besked i den frågan. Det är det det handlar om, statsrådet Adelsohn. Det är fråga om att balansera ett fungerande inrikesflyg inom andra delar av landet mot Stockholms önskemål om ett fungerande flyg. Det gäller naturligtvis också Linjeflygs önskemål att helst flyga på de långa sträckorna till Stockholm. Jag sade i mitt inlägg att det här gällde att ta till åtgärder för att råda bot på Norrlandsproblematiken. Ett förslag som jag tog fram var att man skulle försöka anpassa flygplansvalen för Norrlands del. Det kan hända att statsrådet inte lyssnade på mig, för samma sak upprepade herr Sellgren strax efteråt, och då fick han medhåll av statsrådet. Men jag tar åt mig litet grand även om det bara var herr Sellgrens inlägg som noterades. Jag tog upp det löfte statsrådet Holm givit jämtlänningarna, och den utveckling Linjeflyg bestått oss med sedan en vecka, nämligen att dra in flyget Östersund-Umeå. Jag frågade: Hur går detta ihop? Det ena statsrådet ger löfte om förbättringar, det andra statsrådet står här i kammaren och försöker försvara den avveckling Linjeflyg ägnat sig åt. Det måste ändå finnas någon likare inom regeringen, som kan säga vad som är regeringens modell för ett fungerande inrikesflyg, vad som ligger bakom statsrådet Holms löfte i den nyligen framlagda propositionen. I somras hade jag förmånen att få ett öppet brev från Linjeflygs chef Jan Carlzon. I en rad Norrlandstidningar, i ett inlägg riktat till mig, erkände han att en rad Norrlandsflygsträckor hade avvecklats. Men, skrev han, i stället erbjuder vi betydligt flera och snabbare direktflygningar till och från Stockholm från våra Norrlandsorter. Detta bedömer vi som en förbättrad service. Jag frågar statsrådet: Delar statsrådet uppfattningen att servicen på inrikesflygets område består i att utveckla flyget till och från Stockholm på Norrlandsflygets bekostnad?

Herr talman! Herr Nygren ställde så många frågor. Jag har personligen verksamt bidragit till att förbättra flygförbindelserna för norrlänningarna, t.ex. förbindelsen Kiruna-Luleå-Stockholm. Det har jag redovisat i ett svar här i kammaren till både fru Winther och herr Sundström. Det var en av frågorna. En annan fråga handlade om statsrådet Holm och Östersund-Umeå. Jag har själv den uppfattningen att man inte skall flytta på saker och ting, om det inte är nödvändigt. Förbindelserna till Uppsala var det ju inte något större fel på. Flyttar man regionsjukvården för jämtlänningarna till Umeå måste det till transporter, och de transporterna kostar pengar. Det klarar vi inte utan anslag av riksdagen. Herr Nygren har alla möjligheter att här visa dynamisk kraft på det sätt han efterlyser genom att yrka på anslag från riksdagen. Får vi de anslagen blir det naturligtvis trafikförbindelser. Det är inte någon som motsätter sig det hela — tvärtom. Nr 19 Sedan gällde en fråga ygpriserna i Norrland per EUlometen Jag kan inte Fredagen den säga om herr Nygrens uppgifter är exakt riktiga eller felaktiga. Men jag skulle 7 november 1980 | vilja fråga herr Nygren: Anser herr Nygren att det är rimligt att det är lika | billigt om man åker en person i en bil som om fyra personer åker i samma bil | och delar på kostnaden? Fundera på den frågeställningen ett tag och sug på den! Faktum är att om fyra personer åker i en bil och delar på kostnaden blir det billigare än om man åker ensam. När det gäller flyget, herr Nygren, gäller samma enkla skäl - när man har många passagerare blir det billigare. Ägna en stund åt att begrunda varför charterflyget är så billigt! Det är inte på grund av att bensinen är billigare eller personalkostnaderna lägre utan på grund av att man flyger med fulla plan. Man delar alltså på kostnaden, och därför är det billigare. Vad jag försökte säga i mitt förra inlägg var att vi gör så i det här landet att vi tar ut betydligt mer pengar än vad vi egentligen skulle göra på linjerna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och andra linjer som bär sig väl. Det gör vi för att därigenom kunna sänka priserna främst i Norrland. Detta gäller alla de kommunikationsslag som råkar sortera under mig: post, tåg, flyg, telekommunikation och även sjöfart. Herr Nygren talar om Stockholms önskemål. Låt mig för en kort stund, herr talman, återvända till min roll som finansborgarråd i Stockholm. Stockholm har inte ett särskilt starkt uttalat önskemål om ett utvecklat inrikesflyg. Som stockholmare har jag inte det heller. Som stockholmare, herr Nygren, vill jag inte ens bevara Bromma. Inte en stund! Med den oerhörda omsorg som herr Nygren värnar om svenskt inrikesflyg och med herr Nygrens minskade intresse för Stockholm i den här frågan förstår jag att herr Nygren kommer att hjälpa inrikesflyget genom att rädda Bromma.
Herr talman! Det är beklagligt att så fort man gör ett försök att få en debatt om svenskt inrikesflyg försöker kommunikationsministern m.fl. att föra över debatten till att gälla Brommas vara eller inte vara. Jag gjorde ett försök att lyfta debatten ut till de problem som vi brottas med i de norrländska flygorterna, där vi ser flygförbindelse efter flygförbindelse försvinna. Jag trodde att vi skulle kunna få något stöd hos landets kommunikationsminister för att vända den utvecklingen. Efter dagens debatt förstår jag emellertid att hos kommunikationsministern har vi inget stöd att vänta. Den utveckling ; som Linjeflyg gått in för under ett antal år kommer att få fortsätta till dess att ; vi i Norrland enbart har flygförbindelser till och från Stockholm, som kan | flygas till ett lågt pris. Om vi hade ett system när det gäller tågförbindelserna, Ulf Adelsohn, som skulle innebära tre gånger så dyra reskostnader per färdmil i Norrland som i övriga landet, så skulle måhända även det accepteras. Visserligen har regeringen höjt bensinpriserna, men det är ändå inte tre gånger så dyrt att åka bil i Norrland som i övriga delar av landet. Men när det gäller flyget accepterar landets kommunikationsminister att det per flygkilometer skall 127 vara tre gånger så dyrt att flyga inom Norrland som det är att flyga till och från Stockholm. Det är djupt beklagligt att vi inte kan räkna med det stöd från kommunikationsministern som jag hade hoppats på.

Herr talman! I ett avseende har herr Nygren missförstått mig, och i ett annat har han inte förstått mig. Missförståndet gällde frågan om Norrland. Jag anser att man — som också herr Sellgren påpekade — i större utsträckning bör kunna använda matarlinjer, kanske framför allt när vi får ett plan som är mera anpassat för sådana linjer. Om det nya planet Fairchild inköps, kan det bli ett värdefullt tillskott för den typen av trafik. Vad herr Nygren inte förstått var att det inte är fråga om antalet kilometer utan om antalet passagerare i en bil. Priset sjunker om det är fler passagerare som delar på kostnaden. Det är det som är bekymret. Herr Nygren begär nu omedelbart ordet. Jag lovar kammaren att inte förlänga debatten och att herr Nygren alltså — som vanligt — får sista ordet i debatten. Jag hoppas att herr Nygren talar om att ljuset nu har gått upp och att han förstår varför det är billigare när det är fler i samma bil än om man är ensam.
Herr talman! Jag är ledsen att jag nu måste ta upp det elementära, som statsrådet förut utlovade. Om det vore lika billigt att flyga inom Norrland, herr kommunikationsminister, som det är att flyga mellan Stockholm och någon ort i landet och sedan tillbaka till Stockholm, skulle många fler ha råd att flyga i Norrland. Men det kostar 255 kr. att flyga de sju milen mellan Umeå och Örnsköldsvik! Jag hoppas att även landets kommunikationsminister förstår att norrlänningar då inte har råd att flyga, och i och med det får man också de låga beläggningstal som gör det motiverat för Linjeflyg att lägga ned inrikesflyget.

Herr talman!

Karl-Gustaf Mathsson har frågat mig — vilket innehåll regeringens stålindustripolitik har, — vilka resultat förhandlingarna med SKF gett angående möjligheterna att konvertera Spännarhyttan till en ny råjärnsmetod, — varför jag inte vill medverka till att en allsidig utredning i enlighet med de krav som framställts från de berörda fackförbunden tillsätts och — vart den plan för ersättningssysselsättning till bruksorterna som regeringen tidigare utlovat tog vägen. Anna-Greta Leijon har frågat mig — vilka åtgärder jag har vidtagit för att förhindra en nedläggning av Spännarhyttan och Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Frågan om sysselsättningen vid Surahammars Bruks AB:s anläggningar i Surahammar och Norberg var föremål för en interpellationsdebatt här i kammaren för ungefär ett halvår sedan, närmare bestämt den 18 april. Jag vill inledningsvis beröra vad som inträffat sedan dess. Den 10 september 1980 offentliggjorde Surahammars Bruk att företagets styrelse samma dag uppdragit åt företagsledningen att inleda MBL förhandlingar med de fackliga organisationerna om ett alternativ som innebär att elektroplåttillverkningen i framtiden baseras på köpta ämnen och att masugnen m.m. i Spännarhyttan och del av stålverket i Surahammar läggs ned. Till grund för beslutet låg en omfattande utredning som gjorts inom företaget för att belysa olika alternativ för företagets framtida struktur. I skrivelse till regeringen den 17 september 1980 anförde de centrala fackliga organisationerna att konsekvenserna vid en nedläggning av delar av verksamheten vid Surahammars Bruk blir katastrofala för i första hand Norbergs kommun. Då förbunden anser att en sådan utveckling är oacceptabel krävde de bl.a. att regeringen omedelbart skulle vidta åtgärder för att trygga en fortsatt drift vid de aktuella verken och ta initiativ till de utredningar och förhandlingar som krävs för att åstadkomma den nödvändiga samordningen mellan specialstålsföretagen. Jag har vid flera tillfällen under året haft kontakt med Surahammars Bruk och moderbolaget ASEA. Jag har även haft överläggningar med företrädare för de fackliga organisationerna och de regionala och lokala myndigheterna. Jag har vid dessa tillfällen noggrant lyssnat på de synpunkter och krav som framförts i olika avseenden beträffande specialstålsindustrins råvaruförsörjning i allmänhet och produktionen vid Surahammars Bruk i synnerhet. Jag har därvid även haft tillfälle att redovisa min egen syn på branschens problem. Senast ägde detta rum vid mitt besök i Norberg den 16 oktober 1980. Tidigare samma dag hade MBL-förhandlingarna avslutats. fackliga organisationerna och den regionala utvecklingsfonden redogjorde jag för min avsikt att verka för att den förestående strukturomvandlingen underlättas genom regionalpolitiska insatser. Moderbolaget ASEA redovisade i grova drag vilken typ av insatser man är beredd att göra för berörda anställda. Sålunda kommer t.ex. samtliga berörda att erbjudas nytt arbete inom ASEA-koncernen. Stora satsningar kommer att göras av ASEA för att skapa nya arbetstillfällen i Norberg. Jag vill i detta sammanhang understryka att stålindustrins problem är väl kartlagda i ett flertal utredningar under senare år. Jag vill också erinra om de sonderingar jag har låtit genomföra under våren hos närmast berörda specialstålsverk om ett långsiktigt engagemang i Spännarhyttan. Dessa sonderingar har jag följt upp vid överläggningar den 18 september 1980 på Jernkontoret med företrädare för hela den svenska stålindustrin. Beträffande frågan om att konvertera masugnen i Spännarhyttan till en ny råjärnsprocess vill jag för ordningens skull nämna att regeringen inte har varit engagerad i några sådana överläggningar. Enligt vad jag har erfarit har gjorda sonderingar mellan berörda företag varit resultatlösa. Mot bakgrund av vad jag nu anfört är det inte ändamålsenligt att ytterligare låta utreda frågan om hur metallurgin i Spännarhyttan skall kunna bevaras. Berörda företag har klart deklarerat att de kan tillgodose sina råjärnsbehov på annat sätt. Det är nu nödvändigt att med gemensamma krafter koncentrera resurserna på att klara denna nödvändiga strukturomvandling på ett för berörda anställda och orter acceptabelt sätt. Norberg är t.ex. en ort där särskilda regionalpolitiska insatser enligt min mening är motiverade. Jag avser att föreslå regeringen att den inom kort redovisar sin syn på stålindustripolitiken i en proposition till riksdagen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Det känns litet avslaget att debattera den här frågan i dag. Dels är industriminister Åslings argument samma gamla skåpmat som har förts fram tidigare under den här frågans behandling — något tecken till förnyelse i hållningen finns inte —, dels har under den tid som har gått sedan jag framställde interpellationen beslutet om nedläggning av Spännarhyttan fattats. En 600-årig epok av bergshantering i Norbergs bergslag upphör alltså nu. Men det finns ändå ingen anledning att förfalla till vare sig nostalgi eller vemod för den sakens skull. Det passar betydligt bättre med offensiva tag för att få till stånd en ändring av det här felaktiga beslutet. Tyvärr finns inte ett spår av någon offensiv anda i Nils Åslings svar på mina frågor, utan det är samma gamla hänvisningar som förut. Det verkar som om regeringen nu har beslutat sig för att krypa in i sina hålor och dra ner rullgardinen. Utanför låter man industrin själv genomföra den smärtsamma process som följer av de kapitalistiska kriserna. Regeringen hoppas sedan att direktörerna skall komma och knacka på och säga: Var så goda och kom ut! Nu är det ljust igen, nu kan ni komma fram. Om det ljusnar för industrin, så betyder ju det inte att det automatiskt ljusnar för Norberg eller för Bergslagen — tvärtom. Den enes bröd är ju den andres död när det gäller de i kapitalismen inbyggda överproduktionskriserna. Det sker hela tiden anpassningar till en krympande marknad med mängder av arbetslösa, och hela regioners död blir följden. Mot det här kunde man kräva regeringsinitiativ, planering och framtidssyn. Vad säger då industriministern i sitt svar? Jo, han säger: Till grund för nedläggningsbeslutet har en omfattande utredning inom Surahammars Bruks AB gjorts, i vilka man belyst olika alternativ. Han säger också: Jag har gjort sonderingar hos specialstålsverken för att höra om de har något behov av Spännarhyttans produkter. Jag har lyssnat på de berördas synpunkter. Jag har varit i kontakt med Surahammars Bruks AB och ASEA. Vidare säger Nils Åsling: Jag skall verka för regionalpolitiska insatser för att underlätta strukturomvandlingen. Vad ligger då bakom de här orden? Till grund för nedläggningsbeslutet ligger en omfattande utredning inom företaget — det tror jag säkert. Man har säkert utrett och utrett ända sedan den här svåra situationen vid Spännarhyttan uppstod. Men problemet är ju att man inte har fått gehör för sina framstötar. Man har inte lyckats få till stånd de avtal eller det samarbete med andra företag som skulle ha varit nödvändiga för att trygga driften vid Spännarhyttan, bl.a. därför att många av dem har gått över till skrotråvara. På relativt kort tid har masugnar i Herräng, Hofors, Guldsmedshyttan, Hagfors och Fagersta lagts ned. Här hade det varit på sin plats med en framtidsinriktad plan från regeringens sida för att trygga råvaruförsörjningen över Spännarhyttan och för att minska importbehovet av skrot. Facken har också krävt omedelbara åtgärder från regeringen för att trygga jobben i Norberg och Surahammar. Länsstyrelsen i Västmanlands län har också krävt en planerad strukturering från regeringens sida. Men regeringen har — såvitt jag kan se, och som jag tidigare sagt — dragit ned gardinerna, och man väntar nu på att det skall hända något, utan regeringens inflytande. Vidare säger herr Åsling: Jag har gjort sonderingar vid specialstålsverken för att höra om de har användning för Spännarhyttans produkter. ”Sonderingar” är väl inga utredningar. ”Sonderingar” tolkar jag som litet allmänt telefonsnack och korridorprat. Jag frågade i interpellationen efter en grundlig analys av specialstålsindustrins framtida råvaruförsörjning — en analys som skulle visa svart på vitt på hur det står till med tillgång och efterfrågan på skrot inom och utom landet, vilka priser som kan gälla och vad som skulle kunna ske genom en samordning och samplanering av specialstålsindustrin. Det mesta av skrotet kommer ju från USA, och inte heller där är stålindustrierna utan problem. De kommer nog att bli rädda om sitt skrot, såvitt jag förstår. Det ligger ju mängder av energi i skrot jämfört med vad fallet är i malmråvaran. Men regeringen har dragit ned rullgardinen: inga offensiva åtgärder, inga offensiva förslag, men man har ju sonderat. Så till nästa del av industriministerns svar, där han säger: Jag har varit i kontakt med Surahammars Bruks AB och ASEA. Jag har lyssnat på dem och på facket, och jag har redovisat min egen syn på råvaruförsörjningen. — Det tror jag säkert, men jag ställer industriministerns syn mot de anställdas och mot vissa företagsledares och forskares syn på den här frågan. Facket anser att det kommer att bli problem med att få fram de rätta kvaliteterna av råjärn för specialstål inom landet. Viss import av höga kvaliteter måste ske, säger man, främst från England. Nils Åslings ministerkolleger går vanligtvis ut och talar om att vi skall minska importen — det är viktigt för landets ekonomi. Men när det gäller en så viktig fråga som råvaruförsörjningen till en av basnäringarna skall vi öka importen. Jag tycker att det verkar vara en väldigt inkonsekvent hållning. Det finns branschfolk som anser att skrotet är den osäkraste faktorn för framtiden. Om SSAB fullföljer sin övergång till skrot förstör man den svenska skrotbalansen, sägs det. Man hävdar att specialstålsindustrins framtid kan äventyras. Den här felaktiga SSAB-planen skulle alltså resultera i att man också drar undan råvarubasen för specialstålet, om utvecklingen får fortsätta. Specialstålsföretag och mindre handelsstålverk, som behöver skrot, kan då drabbas väldigt snabbt. Professor Sven Eketorp, som håller på med forskningsprojekt kring framtida järnverk på Tekniska högskolan, anser att Sverige går mot en skrotbrist och att ett starkt ökat importbehov kommer att föreligga på 1980-talet. Bara Oxelösund och Luleå blir kvar som malmmetallurgicentra i det malmrika Sverige. För 40 år sedan fanns det 125 gruvor av olika slag i landet. Nu är de 14 till antalet, och i vår blir de alltså 13. Sedan finns det möjligheter att det blir bara 12. Om Dannemora ”ryker” blir det bara 11 kvar. Nedräkningen går alltså ganska snabbt. Jag ställer således de här uppfattningarna, som tydligen är rätt allmänna ute bland folk inom industrin, bland forskare och även bland fackfolk som dagligen jobbar med dessa frågor, mot industriministerns. Jag är inte nöjd med hanteringen av frågan. Jag hade gärna sett att industriministern hade lagt fram det underlag som finns för de här besluten. Det vore bättre att ge Spännarhyttan en frist och utreda frågan om råvarubas, framtida kunder, utveckling, vidareförädling osv. i stället för att hålla fast vid den här mycket farliga linjen, som också möter väldigt stort motstånd. Eftersom jag förstår att industriministern inte kommer att ändra sig utan nu närmast planerar att om fem år åka upp till Norberg och ta emot hyllningarna för nedläggningen — han har tydligen uttryckt någonting om att arbetarna där uppe skulle tacka honom om fem år — så går jag till det sista i svaret som jag tog upp: Herr Åsling skall enligt svaret verka för regionalpolitiska insatser så att strukturomvandlingen underlättas. Och jag måste då fråga: Vilka insatser är det? Kan herr Åsling redovisa de här insatserna i dag? Och så en följdfråga: Räcker de här insatserna till också för Avesta, Fagersta, Hallstahammar, Stråssa, Guldsmedshyttan m.fl. orter i Bergslagen som kommer att få problem med den nuvarande stålpolitiken? Snart sagt varje stålort drabbas nu av månadslånga permitteringar eller fjortondagarspermitteringar över julhelgen på grund av överproduktion. Förutser regeringen de problemen, och kommer man att gå ut med regionalpolitiska insatser och allt möjligt på alla de här orterna, eller tror man att det är slut i och med Norberg? Nu tror jag att man får lov att ta tag i det här och presentera en vettig stålpolitik. Det finns mycket mer att säga i denna fråga, herr talman, och jag hoppas att jag kan återkomma senare under debatten.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Naturligtvis är jag ledsen att behöva omtala att besvikelsen bland de anställda i Spännarhyttan och Surahammar är mycket stor över industriministerns passivitet och bristande vilja att ta tag i framför allt specialstålsindustrins råjärnsförsörjning och därmed sammanhängande problematik. Den besvikelsen delas av den övriga befolkningen i här berörda kommuner. Samtidigt finns, som industriministern mycket väl känner till, en mycket stor oro bland alla berörda fackförbund över utvecklingen för hela den svenska specialstålsindustrins framtida råjärnsförsörjning, om nu nedläggningen av metallurgin i Spännarhyttan blir ett faktum. Den oron delas av såväl svensk som utländsk expertis inom metallurgin. Dagens svar från industriministern har på intet sätt stillat vare sig den nämnda besvikelsen eller oron. Det faktum att den enda kvarvarande hyttan, Spännarhyttan, nu är färdig för nedläggning om inget görs från regeringens sida, kan inte och får inte ses som ett isolerat problem för ägarföretaget. Det är ett nationellt problem, och ett regeringsingripande är därmed självklart. Varken de berörda fackliga organisationerna eller jag själv kan anse att detta lopp redan är kört. Så länge det finns liv, så finns det hopp, heter det. Och än så länge är det fyr i Spännarhyttan. Industriministern kan, om viljan och tron på svensk specialstålsindustris framtid finns, direkt efter att debatten här i kammaren är slut, gå över till sitt tjänsterum och ta initiativ till att en snabbutredning av svensk specialstålsindustris råjärnsförsörjning kommer till stånd, i enlighet med de krav som samtliga fem berörda fackförbund lagt fram. Motiveringarna för en utredning är sakligt och fackmannamässigt presenterade för industriministern. Det är förvånande att industriministern inte vill förstå detta. Vid flera tillfällen, och även den här gången, har industriministern framhållit hur han lyssnar till facket. Ja, det är ju bra, men hur skulle det vara om industriministern någon gång litade på vad man säger från fackligt håll? Atten utredning måste komma till stånd är fullt uppenbart. Det krävs bara att också industriministern skall inse detta, och det är det vi hoppas på som resultat av dagens debatt. Isitt svar säger industriministern att stålindustrins problem är väl kartlagda i fler utredningar. Och han hänvisar också till att han låtit göra sonderingar hos berörda specialstålverk om ett långsiktigt engagemang i Spännarhyttan. Jag vill på det bestämdaste bestrida att tillräckligt många utredningar har gjorts i frågan. Får jag fråga industriministern: På vilket sätt är skrotförsörjningsfrågan utredd? Varken berörda fackförbund eller vårt parti har sett någon sådan utredning. Herr Åsling säger att berörda företag klart har deklarerat att de kan tillgodose sina råjärnsbehov på annat sätt. Vilket annat sätt? Betyder det här, herr Åsling, att företagen nu är överens och har skrivit på ett avtal om skrotförsörjningen i framtiden? Är det så? Och får jag fortsätta: På vilket sätt har samordningsfrågorna mellan de olika specialstålsföretagen utretts? Någon sådan utredning har heller inte redovisats. Det enda industriministern, i varje fall tidigare, har kunnat säga i den vägen är att samtal har förts mellan departement och företag och att varje företags svar redan har noterats i form av något slags minnesanteckningar. Ja, men inte är väl det värt namnet utredning, och inte kan väl detta få gälla som beslutsunderlag i en så här viktig fråga. Nog måste det väl kännas genant för industriministern att helt passivt låta lägga ner en modern metallurgisk enhet på så här lösa grunder. Går det inte kalla kårar på ryggen när industriministern är medveten om att denna passivitet äventyrar svensk specialstålsindustris framtid och äventyrar tryggheten för anställda med familjer i Norberg, i Surahammar, i Guldsmedshyttan, i Stråssa och i Orsa? När industriministern var i Norberg den 16 oktober sade han till de närvarande representanterna för kommuner och fack, att ”om fem år så kommer ni att tacka mig”. Jag försäkrar industriministern: Det var ingen av de närvarande som förstod det här pratet. Så sent som i går kväll hade jag samtal med metallordförandena i såväl Norberg som Surahammar, och de lät genom mig hälsa till industriministern: ”Se till att vi får något att tacka för. Det som sades i Norberg tog vi som ett dåligt skämt.” För att gå vidare i svaret på mina frågor, anser jag det väldigt beklagligt att regeringen totalt saknar intresse för att följa upp den nya teknik som man en längre tid har arbetat med i vårt land för att få fram nya och kanske effektivare råjärnsprocesser. Herr Åslings svar i dag rimmar mycket illa med det som industriministern sade vid den debatt som vi hade här i kammaren den 18 april i år. Då sade nämligen industriministern att departementet noga hade studerat SKF:s förslag om att konvertera hyttan i Spännarhyttan. Industriministern hyste också vid det tillfället förhoppningar om att Spännarhyttan skulle ha en framtid som råjärnsproducent. Är det så att det inte hänt någonting på detta område sedan den 18 april? Och hur kan industriministern utan vidare släppa en sådan här fråga? Det har ju med utvecklingen att göra. På min fråga om vart planen för ersättningssysselsättning i bruksorterna tog vägen har jag inte fått något som helst svar. I stället talar industriministern om att ASEA garanterar nytt arbete åt alla berörda inom den egna koncernen samt att ASEA kommer att göra stora satsningar för att skapa nya arbetstillfällen i Norberg. Vet industriministern någonting om var de här nya jobben inom Nr 19 koncernen är belägna och vilken typ av arbeten det i så fall är fråga om? Kan Fredagen den industriministern säga något om hur många nya arbetstillfällen som kan 7 november 1980 tänkas tillkomma i Norberg med den här aktiviteten och när i tiden det i så fall kan inträffa? Industriministern säger också att han anser det motiverat med särskilda regionalpolitiska insatser för Norbergs del. Ja, men det anser vi det vara | behov av även med Spännarhyttan i drift. Sådant är nämligen läget, herr industriminister, i de norra delarna av Västmanland. ; Vad kan man då tänka sig för insatser på det näringspolitiska området? | Kommer vårt krav på en uppflyttning till stödområde 4 att uppfyllas, och vilka övriga statliga insatser anser industriministern vara lämpliga? Svaret på min fråga om innehållet i regeringens stålpolitik är, kan jag konstatera, lika innehållslöst i dag som tidigare. Men jag avvaktar med intresse den aviserade propositionen. Emellertid lär det av dagens svar att döma inte finnas utrymme för specialstålsindustrin och dess råjärnsförsörjning i den plan som senare kommer att redovisas. Herr talman! Det har varit många turer i Spännarhyttefrågan. Som jag inledningsvis sade betraktar jag ännu inte loppet som kört. Inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen, inom berörda kommuner och inom länsstyrelsen i Västmanlands län har vi använt oss av alla kända medel för att så seriöst och sakligt som möjligt få regeringen att ta initiativ. Hittills har det varit fruktlöst. Men det gladde oss väldigt mycket när samtliga riksdagsledamöter från alla partier i Västmanlands län ställde upp på en gemensam uppvaktning hos industriministern — det skedde i mitten av oktober. Där framställde vi gemensamt krav på att den utredning som facken krävt nu skulle komma till stånd. Detta blev också rätt resultatlöst. Vad återstår sedan för oss att göra genom ett politiskt agerande när vi är i minoritet? Jo, det finns någonting som heter utskottsinitiativ. Den socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet lade för drygt en vecka sedan i näringsutskottet fram ett förslag om utskottsinitiativ i den här frågan. Vi hade stora förhoppningar om att det förslaget skulle bifallas. Varför hade vi det? Jo, i näringsutskottet satt vid det här tillfället en ledamot som deltog i den uppvaktning jag nyss nämnde. Men döm om vår förvåning, herr industriminister, när han röstade emot förslaget.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag har ställt två frågor. Den första var vilka åtgärder statsrådet har vidtagit för att förhindra en nedläggning av Spännarhyttan. Svaret på den frågan är att industriministern säger att han tagit kontakter på olika håll. Han säger att han har gjort sonderingar och att han lyssnat. Men precis som de föregående talarna har sagt finns det ingen öppen redovisning av vad 135 industriministern verkligen gjort och som vi kan ta del av. Och då får han faktiskt ursäkta att jag och många med mig inte kan komma undan intrycket att detta varit ett väldigt passivt lyssnande, ett väldigt passivt sonderande från industriministerns sida. Varför skulle han annars inte kunna lägga papperen på bordet? Det är klart att vi i Sverige inte kan komma undan förändringar i näringslivet. Vi kan inte undvika att vissa branscher blir föremål för omstruktureringar. Men när det måste till sådana omstruktureringar, är det viktigt att vi tänker på vissa saker. Jag vill nämna tre av dem. För det första får vi naturligtvis inte utarma svensk industriförmåga. Det är grundläggande, om vii framtiden, som hittills, skall kunna vara en av de mest framträdande industrinationerna. För det andra är det viktigt att vi vid en strukturomvandling måste gå fram med stor försiktighet när det gäller orter som är nästan helt beroende av det företag som frågan gäller. För det tredje, vilket också är grundläggande, måste vi gå fram med mycket stor försiktighet när vi är inne i ett konjunkturläge då det är svårt att få fram ersättningsindustrier och ersättningsjobb. Jag vill påstå att en nedläggning av Spännarhyttan vore synnerligen olycklig ur alla dessa tre aspekter. Den andra frågan som jag ställde var vilka åtgärder som regeringen planerar för att skapa ersättningsindustri på de drabbade orterna, om det blir en nedläggning. Här hänvisar industriministern mest till ASEA och till vad ASEA skall göra — och det är två saker. Industriministern säger att ASEA har erbjudit alla anställda jobb inom koncernen. Jag vill, precis som K.-G. Mathsson, fråga: Var finns dessa jobb? Är det i Västerås, eller på andra ställen i Sverige? Hur många är det som enligt ASEA skall kunna få sysselsättning i Västerås? Och hur lång dagspendling anser industriministern att det är rimligt att människor skall acceptera? Skall de få lov att anse det sju mil långa avståndet mellan Norberg och Västerås vara rimligt? Det sägs också i svaret att moderbolaget ASEA kommer att göra stora satsningar för att få fram nya jobb i Norberg. Den upplysningen var intressant av två skäl. Dels visar den att man för övriga orter som kan bli drabbade tydligen inte kommer att göra några ansträngningar. Jag hoppas att den uppgiften är oriktig, att det inte är så vi skall tolka statsrådets svar. Dels föranleder den följande fråga: Vad är det för stora satsningar som ASEA konkret kommer att göra i Norberg? Det är ingen hemlighet — både Nils Åsling, jag och andra vet det — att man har gått igenom och prövat flera projekt. Vi vet också att det ena projektet efter det andra har fallit bort men att det fortfarande återstår ett par som diskuteras. Min fråga är: När kan vi få besked om huruvida det i dessa projekt finns någonting som kan ge framtida jobb i Norberg? Det som industriminister Åsling själv tänker bidra till är tydligen, vilket Karl-Gustaf Mathsson har tagit upp, regionalpolitiska insatser. Det behövs regionalpolitiska insatser i Norberg, säger industriministern. Jag vill, precis som Karl-Gustaf Mathsson, fråga: Vad innebär det? Innebär det att industriministern kommer att föreslå en uppflyttning för Norberg från stödområde 2? När kommer det i så fall att ske? Kan industriministern med detta garantera att det kommer att bli några nya jobb? Frågan när en eventuell uppflyttning kan ske är ganska intressant, då det tidigare tyvärr har visat sig att industriministern har tagit god tid på sig i sitt handlande. En av de frågor som Karl-Gustaf Mathsson ställde men inte fick svar på gällde en översyn av sysselsättningsmöjligheterna på bruksorter. Denna översyn har tidigare diskuterats vid ett flertal tillfällen i riksdagen, och frågan behandlade vi i arbetsmarknadsutskottet i våras. Utskottet var enigt i sin bedömning att denna fråga var viktig, inte minst med tanke på bruksorterna i Västmanlands län. Vi socialdemokrater kunde emellertid inte nöja oss med hela majoritetsskrivningen. Vi tyckte att det fanns anledning att göra ett påpekande till regeringen. Vi ville påminna om att statsrådet Åsling redan i ett tidigt skede av sin statsrådstid lovade att redovisa en plan för ersättningsindustrier till de utsatta bruksorterna. Vi kunde när vi behandlade denna fråga i våras i arbetsmarknadsutskottet konstatera, att trots att industriministern hade lovat den planen redan till hösten 1977 hade vi inte sett någon på våren 1980. Jag hoppas verkligen att handläggningen i fråga om åtgärder — om det nu skulle bli så illa att Spännarhyttan läggs ned, så att man mister de många arbetsplatserna i Surahammar och på de andra ställena — inte blir lika långsam. I Spännarhyttan finns det en relativt ny masugn. I Spännarhyttan finns arbetsvilligt folk med goda yrkeskunskaper. Och det borde egentligen, herr talman, inte vara så att vi i detta land har råd att förslösa de tillgångarna.

Herr talman! Först skall jag göra några allmänna kommentarer till interpellanternas inlägg. Hans Petersson i Hallstahammar säger att han efterlyser en mer offensiv anda i svaret. Han talar om framtidsinriktade planer, om planerad strukturering, om behovet av grundliga analyser etc. Jag tror uppriktigt sagt att svensk stålindustri är tillräckligt utredd. Nu behövs det handling och inte nya utredningar. Karl-Gustaf Mathsson var också inne på detta problem och menade att den planerade nedläggningen av Spännarhyttan är ett nationellt problem som motiverar ett direkt regeringsingripande. Han menar att vi borde ta initiativ till en utredning om råvaruförsörjningen inom specialstålsindustrin. Men förutsättningen för att en sådan utredning skulle vara meningsfull är ju att företagen är beredda att medverka. Om ni avser en utredning i bemärkelsen att den skall kartlägga behovet, kartlägga materialströmmarna, kartlägga den industriella utvecklingen och prisrelationerna, så vill jag säga att det materialet finns i rikt mått. Vad ni menar när ni talar om utredning är naturligtvis en förhandling, där man förhandlar fram en gemensam insats från företagens sida. Jag vill då upplysa om att även om det inte finns dokumenterat, så har det i de konsultationer vi haft med berörda företag legat ett allvarligt försök att sondera terrängen, att provocera branschen att ställa upp i ett gemensamt agerande. Men det har alltså inte funnits möjligheter. De samtalen och de sonderingarna har jag redovisat i många sammanhang. Det är alltså ingen nyhet för interpellanterna. Vad rör sig då problemet om? Det är alltså inte en diskussion om nya utredningar, för det är verkningslöst. En utredning eller en förhandling om samverkan mellan företagen är helt meningslös, om man inte från statens sida är beredd att gå in och ta ansvaret för hela eller delar av specialstålsindustrin eller att gå in och garantera en subventionering av materialförsörjningen, råvaruförsörjningen, under överskådlig tid. Låt oss alltså skala av utanverket i den här debatten och sluta med illusionsmakeriet och i stället gå in i kärnan och fråga oss: Vore det motiverat att staten här iklädde sig ansvar som sponsor, ekonomisk garant, för materialförsörjningen till svensk specialstålsindustri? Vi vet ungefär vilken storleksordning det skulle röra sig om. Det är åtskilliga tiotals miljoner redan i fallet Spännarhyttan. I perspektivets förlängning rör det sig om hundratals miljoner per år. Är det rätt använda pengar, när företagen själva utifrån sina värderingar säger att de kommer att klara skrotförsörjningen? I den mån man vill ha tackjärn som bas gäller att det finns betydande överkapacitet inom landet. Och ur regionalpolitisk synpunkt kanske ni kan ha förståelse för att jag har anledning att speciellt slå vakt om det metallurgiska centrum som vi tänker ha även i framtiden i Luleå. Låt oss alltså lämna illusionerna och ta ställning till om det är i överensstämmelse med en framåtsyftande industripolitik att gå in i ett permanent subventionsförhållande när det gäller råvaruförsörjningen. Då lämnar jag åt sidan hela den handelspolitiska komplikationen, och den är som bekant inte liten, med tanke på hur central den här frågan betraktas som inom den gemensamma marknaden. Får jag ett svar från interpellanterna om man är beredd från oppositionens sida att garantera råvaruförsörjningen för specialstålsindustrin med fortlöpande statliga insatser? Sedan närmast till Anna-Greta Leijon: Också när det gäller de regionalpolitiska insatserna vill man ha en redovisning för vad jag tänker göra och föreslå, framför allt beträffande Norberg. Där har jag sagt till facket, kommunen och länsmyndigheterna att det rimliga nu är att ASEA, som är ett företag med betydande resurser och som har arbetskraftsproblem — under hela 1981 räknar man med att ha brist på arbetskraft — först redovisar vad koncernen är beredd att mobilisera. Där ser jag naturligtvis helst att ASEA knoppar av en del verksamhet som man har i överhettade områden och lägger ut den till Norberg och också att man försöker med annan typ av sysselsättning. Den första redovisningen i den här riktningen får jag i slutet av denna månad. Om den redovisningen är mer än preliminär, om den är konkret, finns det därmed också underlag för mig att bedöma i vad mån staten måste gå in med insatser utöver dem som riksdagen har beslutat med hänsyn till att Norberg är en stödområdesort. Då är jag beredd att lämna en redovisning. Men jag är inte beredd att göra det nu och så att säga avlasta ASEA ansvaret. Anna-Greta Leijon ställde en fråga, om jag accepterade en dagpendling som skulle omfatta — om norbergsborna hänvisades till Västerås — sju mil. Hon frågade om det var lämpligt. Ja, det finns människor som får acceptera en sådan pendling. När socialdemokratin hade ansvaret för regionalpolitiken och konstruerade systemet med primära centra betraktades inte, i varje fall inte i den norra delen av landet, sju mil som något avskräckande pendlingsavstånd. Trots detta är jag beredd att betrakta sju mil som ett för långt pendlingsavstånd, och mina insatser kommer alltså att inriktas på att skapa samma antal arbetstillfällen i Norberg som man går förlustig om hyttan läggs ned.

Herr talman! Industriministern kritiserade oss när vi efterlyste en offensiv inriktning av politiken. Han sade att det inte hjälper med några nya utredningar, utan nu behövs det handling. Men det är ju handling som vi efterlyser. Detta genomsyrar ju alla interpellanters anföranden. Hittills har ju regeringen stått vid sidan om det hela, den har, som jag sade, gått in och dragit ned gardinerna, varefter den hoppats att någon skulle komma och tala om att allt är klart, så att det går att komma ut i ljuset igen. Vad är det för handling som herr Åsling står för? Vad är det för handling som industridepartementet och regeringen föreslår när det gäller specialstålsindustrin? Man låter alla i vanlig, fullkomlig anarki lägga ned sina hyttor. Var och en får försöka försörja sig så gott det går med sin råvara. Till sist står man där med de vanliga problemen i den kapitalistiska ekonomin på grund av dess oplanerade inriktning. Sedan finns det faktiskt också vissa sammanhang. I slutet av sitt anförande sade industriministern att han helt bortser från den handelspolitiska sidan. Det är klart att man kan utveckla frågan om Spännarhyttan till en ståldebatt i allmänhet, och då måste vi ta med sådana saker. Vi kan väl inte föra vissa delar, t.ex. marknaderna, åt sidan. Skall vi ta en riktig debatt om detta, vill jag komma igen och presentera vårt förslag till en helhetssyn på stålpolitiken: forskning, utveckling, handelspolitiska åtgärder m.m. Vad som är kännetecknande för hela hanteringen av Spännarhyttefrågan är just handfallenhet och avsaknad av handling. Den 18 april sade Nils Åsling i sitt interpellationssvar: ”Jag är mot denna bakgrund nu inte beredd att föreslå några statliga insatser.” När jag efterlyste en utvecklingsplan för de mindre järnoch stålverken i sin helhet sade han att han nu inte var beredd att ta något initiativ. Och det kan han upprepa nu — ett halvår senare. Han är inte heller nu beredd att ta något initiativ. Det är ju det som är problemet. Sedan till de överhettade områdena. ASEA skulle kunna flytta över verksamhet från överhettade områden till Norberg. Vilka områden i dagens Sverige är så överhettade och har så liten arbetslöshet att man där kan tänka sig att flytta över verksamhet till en annan ort? Vilka orter har en sådan brist på arbetskraft att produktionen inte kan klaras? Det vore intressant att få svar på detta. När det gäller de regionalpolitiska insatserna har jag ännu inte fått något riktigt besked. Vad industriministern nu sagt är lika allmänt och innehållslöst som det lämnade svaret.

Herr talman! Nu är det färdigutrett, säger industriministern, nu måste vi handla. Ja visst, det är säkert alldeles riktigt att industriministern har ringt upp eller personligen träffat ledare för de olika företagen inom specialstålsbranschen. Då har väl varje enskilt företag spelat sin speciella melodi för herr Åsling. Och sedan har herr Åsling sagt sig: Det här är ju meningslöst. Men det är ju regeringen som måste ingripa vid ett sådant tillfälle. Regeringen kan juinte bara sitta och lyssna. Nej, regeringen måste naturligtvis tala allvarsord med de här företagen och se till att den nödvändiga samordningen kommer till stånd. Sedan till skrotförsörjningen, herr Åsling. Är inte det ett problem? Alla är överens om att skrotimporten kommer att stiga kraftigt, vilket med all sannolikhet kommer att medföra problem såväl kostnadsmässigt som kvantitetsoch kvalitetsmässigt, alldenstund världsmarknaden endast har ett land som exporterar regelbundet, nämligen USA. Är det inte, herr Åsling, väldigt äventyrligt att, när det gäller den framtida råjärnsförsörjningen i vårt land, förlita sig endast på skrotimport från USA? Vi vet ju att vi även i en lågkonjunktur, då vi har låg produktion, behöver importera alltmer skrot. Och stränggjutningen, som börjar användas mer och mer, gör att det egna fallande skrotet inom företagen blir mindre. Det vet herr Åsling, men jag skulle vilja fråga: Är det herr Åslings och regeringens uppfattning att den svenska stålproduktionen undan för undan skall skäras ned? Det måste ju, såvitt jag kan förstå, bli kontentan av hela herr Åslings resonemang. Och, herr Åsling, vad finns det för illusionistiskt i att staten går in och tar ett medansvar för att trygga en fortsatt utveckling inom den svenska specialstålsindustrin, en fortsatt tryggad sysselsättning för folket på bruksorterna? — Jag och mitt parti är inte motståndare till att statsmakterna finansiellt medverkar till en positiv utveckling av specialstålsindustrin. Tvärtom, herr Åsling, är det nödvändigt.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet Åsling för två av hans besked. Till att börja med säger herr Åsling att han anser att det inte är rimligt att folk skall dagpendla när de har ett avstånd på drygt sju mil mellan bostad och arbetsplats. Men jag skulle då vilja fråga statsrådet Åsling vad han anser att ASEA:s erbjudande om att alla berörda kan få jobb inom koncernen är värt. Jag skulle vilja fråga herr Åsling: På vilka platser inom koncernen är det som man, med den här utgångspunkten om det rimliga pendelavståndet, kan tänka sig att de som drabbas i Norberg skall ta jobb? Är det Ludvika så kanske det förvånar de människor som arbetar där, eftersom de vet att utsikterna ser ganska dystra ut för tillfället. F. ö. lär det där aldrig bli tal om så många som det stora antal som har problem i Norberg. Sedan skulle jag också vilja tacka för beskedet att herr Åsling vill göra vad han kan för att man i Norberg skall få ett nytillskott av arbetsplatser som är lika stort som det antal man förlorar om Spännarhyttan läggs ned. Jag antar att han däri också inbegriper följdverkningarna för underleverantörer OSV. Men för att det löftet skall vara någonting värt skulle det behöva preciseras litet mer. För det första skulle det behöva kompletteras med löfte om att vi inte skall behöva vänta i tre år på de här åtgärderna som man har fått göra när det gäller det som vi talade om tidigare — den allmänna översynen av ersättningsjobb på bruksorterna. För det andra skulle man redan nu behöva litet mera konkreta besked om vad det kan bli för jobb. Herr Åsling sade tidigare i debatten att man helst skulle se att ASEA ”knoppar av” en del verksamhet inom överhettade områden. Skall man kunna göra det är det ju förfärligt bråttom, för snart finns det inte ett enda överhettat område kvar i det här landet. Konjunkturnedgången kommer med en rasande fart, och det trodde jag att industriministern var medveten om. För det tredje: Vad är det som gör att industriministern anser att det är så rimligt att sitta passiv och bara vänta på att ASEA skall lägga fram sina förslag?

Jag är glad över de här löftena som herr Åsling ger, men för att jag skall kunna tro på dem vill jag gärna ha litet ytterligare kött på benen, och jag hoppas att herr Åsling kan ge också det i den här debatten.

Herr talman! ASEA får väl nu visa, Anna-Greta Leijon, vad det duger till. Man har lovat att lämna en preliminär rapport i slutet av denna månad. Att det är svårt att skapa ersättningsindustri vet vi efter försök som har gjorts på andra orter i landet. Men låt oss bedöma denna fråga när ASEA:s rapport har kommit och inte föregripa den, inte gå in med åtgärder som lastar av ASEA det ansvar som jag tycker att ASEA skall ta. När vi har situationen klar för oss, är jag också beredd att ta en diskussion om vilka samhällsåtgärder som kan vara erforderliga. Jag tror att man skall ta sakerna i deras rätta ordning, även om det naturligtvis för den politiska debattens skull kan vara intressant att försöka få ett ställningstagande innan tiden är mogen. Samma sak gäller beträffande vilka jobb det blir fråga om — den frågan är omöjlig att svara på i dag. Erfarenheten är ju den att det tar sin tid att differentiera näringslivet på en ort. Det tar sin tid att skapa ny sysselsättning. Men det sämsta man kan göra är att låsa sig vid någonting som ändå inte kan ge trygg sysselsättning på lång sikt. Den lärdomen har vi dragit under senare år, att det är bättre att positivt gripa sig an med att förändra inriktningen av industrin mot områden där vi har en bättre lönsamhet. Diskussionen med Hans Petersson och Karl-Gustaf Mathsson har på något sätt skalat av utanverket — nu framstår deras inställning i all sin klarhet. Oppositionen hävdar att vi bör förfara på ett sätt som skulle innebära ett mycket betydande subventionsåtagande när det gäller materialförsörjningen till specialstålsindustrin. Har herrarna verkligen tänkt igenom vad förslaget innebär? Har ni klart för er vilka handelspolitiska konsekvenser detta förslag får? Har ni klart för er vad ett sådant här ställningstagande innebär med tanke på den betydelsefulla roll som specialstålsindustrin spelar på exportmarknaden? Är ni alldeles utan kontakt med verkligheten utanför landets gränser? Ja, jag är förvånad. Men debatten har ju klarlagt var skon klämmer. Ni har inget annat alternativ än att i ett sådant här skede gå in med en ren subvention, vilket är mycket äventyrligt för hela den svenska exportindustrin. Och det ansvaret är ni beredda att ta. Spännarhyttan har gått med förlust hela tiden, hur modern den än är. Då är det bättre att inse detta och se till att man tryggar jobben inom andra områden, där vi har konkurrenskraft. Det kan ge trygghet även för framtiden.
Herr talman! Nils Åsling talar om de handelspolitiska konsekvenserna och säger att vi skulle äventyra landets handelspolitik, om vi försökte rädda den malmbaserade specialstålsindustrin. Är det detta som Nils Åsling menar? Vårt alternativ för framtiden må kortsiktigt och i det konkreta läget innebära att nu gå in och försöka rädda Spännarhyttan, medan man lägger fram en plan för hur den skall kunna drivas vidare och medan man avvaktar införandet av ny malmbaserad teknik. Det må vara subventioner. Men jag vill klart tala om, herr Åsling, att vi gärna ser fram mot en nationalisering av hela den här basnäringen. De nuvarande ägarna — privatkapitalisterna — har uppenbarligen visat sig inkompetenta att sköta den här saken på ett sådant sätt att vi kan bevara yrkeskunnandet, utnyttja egna råvaror och leva vidare i bruksorterna. Vad är det för fel i att försöka rädda en malmbaserad svensk specialstålsindustri för framtiden, när vi vet att nya tekniker — som baserar sig på malm och som är väsentligt billigare än dagens masugnar — ligger på lut? Och vad är det som är rätt i Nils Åslings förslag? Är det att man skall avhända sig möjligheten att utveckla de nya malmbaserade teknikerna, som är ganska lämpliga för det produktionsomfång som gäller på bruksorterna, och i stället göra sig beroende av en importerad råvara, som vi kanske inte ens får tillgång till i framtiden? Vad är det som är riktigt i det, Nils Åsling? Svara på det!

Herr talman! Låt mig först, statsrådet Åsling, konstatera att det inte är för den politiska debattens skull som den här diskussionen är till. Det är inte för den politiska debattens skull som vi vill ha besked av statsrådet Åsling, utan det är därför att närmare 1 000 människor i Bergslagen riskerar att förlora sina jobb. Bergslagen är inte någon överhettad region i vårt land. I Bergslagen finns det stora sysselsättningsproblem redan utan de här eventuella nedläggningarna. Nils Åsling säger att det erfarenhetsmässigt tar tid att skaffa fram nya jobb. Ja, den erfarenheten har man fått göra på väldigt många ställen runt om i landet, och det är därför som man är otillfredsställd med de vaga löften som statsrådet Åsling ger i dag. Statsrådet Åsling lovade dessutom — såsom jag har påpekat och som även K.-G. Mathsson har påpekat, men som inte har kommenterats från regeringsbänken — redan under det första året som han var industriminister att han skulle göra en redovisning av ersättningsindustrier till bruksorterna. Den redovisningen har vi inte sett till. När det är risk för att så här många jobb skall gå förlorade är det klart att man inte kan nöja sig med allmänna ordalag. Nils Åsling säger att det sämsta man kan göra är att låsa sig i jobb som inte är långsiktigt varaktiga. Ja, tyvärr måste man nog konstatera att det finns alternativ som är ännu sämre. Det är ett sådant alternativ som regeringen nu är på väg att leda in det här landet i — ett alternativ där det inte ens finns jobb på kort sikt och ett alternativ med stor öppen arbetslöshet. Det är svårt att få fram ersättningsjobb, men det brådskar med att få fram dem, om inte hela bygder skall utarmas. Och sedan säger statsrådet Åsling att man skall skapa trygga jobb inom andra områden, där vi har konkurrenskraft. Vilka sådana jobb är det som statsrådet Åsling har i tankarna för Norbergs del?
Herr talman! Jag tar mig friheten att göra några små reflexioner i anledning av den debatt som herr Åsling här fört med tre frågeställare. Det skulle kunna vara mycket att säga, men det är bara ett par element som jag ändå vill föra fram. Först och främst har ju både herr Åsling och jag själv och de flesta av oss varit på platsen och sett hur det ser ut i Norberg och i Spännarhyttan, och vi är medvetna om vad det innebär ifall Spännarhyttan skall läggas ned som gruva och som bruk. Herr Åsling sade i sitt inlägg, med anspelning på handelspolitiken: Här är vi förhindrade att gå in med något speciellt statsbidrag på grund av risken för att man i andra länder svarar på ett sätt som blir olustigt för oss när det gäller andra industrigrenar. Ja, ibland kan det ju hända att man får pröva den risken emot konsekvensen av att inte göra någonting. Herr Åsling kommer väl snart att få pröva NCB:s framtida struktur på några platser här i landet. Om herr Åsling då så här a priori hyser samma uppfattning, att varje understöd från statens sida är kontroversiellt med hänsyn till de handelsförbindelser vi har i Europa, så är det möjligt att herr Åsling får göra våld på sin egen uppfattning och sina kommande förslag. Det är följaktligen klokt att vara litet försiktigare när man bedömer frågorna. Nu har vi fått besked om här i dag att det inte blir någon ytterligare utredning i avseende på Spännarhyttan eller, om jag så säger, specialstålsindustrins problem i Mellansverige. Vi får väl ta det ad notam. Och jag kan hålla med herr Åsling så långt som att frågan egentligen är ganska väl utredd. Vad som fattas är att man skall dra slutsatsen av gjorda utredningar och agera på det sätt som jag tycker ligger inom ramen för regeringens skyldigheter och ansvar. Det räcker kanske med nöd och näppe för dagen om herr Åsling säger: Jag kommer tillbaka längre fram med en proposition om stålet — vid det tillfället skall jag också ha närmare besked om vad ASEA är berett att göra, och då kan vi föra en diskussion från mera reala utgångspunkter. All right — jag skall inte vara den som pressar herr Åsling på den punkten. Behöver han tid skall han ha tid. Men det kan ju ändå vara rätt angeläget att ge herr Åsling någonting i bakhuvudet att fundera på innan den här propositionen kommer, och det är detta: Är man från ASEA:s sida beredd att driva Spännarhyttan intill den dag då en tillfredsställande avlösning kan ske på ett sätt som är i praktiken godtagbart? Det är ju en ganska väsentlig fråga, för om man lägger ned Spännarhyttan och sedan säger att nu skall vi så småningom och i takt med vad vi själva bestämmer om ett, två, tre eller fyra år förhoppningsvis ta fram ersättningsarbeten, då är ju situationen långt ifrån tillfredsställande. Vi harlitet trista erfarenheter från Vikmanshyttan. Frågan löstes — det tog tre, fyra eller fem år innan det hela klarades upp, och det var många konvulsioner däremellan, trots att man inte hade några avståndsproblem av samma slag som i det här fallet. Det vore således önskvärt om herr Åsling i sina diskussioner med ASEA skaffade sig garantier för att man inte ligger och långhalar utan ger de här ersättningsarbetena, så att vi inte får de sociala konsekvenserna under en mer eller mindre lång övergångstid uppe i Spännarhyttan. Herr Åsling säger att han har sonderat terrängen — sonderat hos ASEA och hos Jernkontoret. Resultatet av sonderingarna har inte herr Åsling talat om, men vi får väl dra slutsatsen att det inte var särdeles lysande. Man ville inte göra någonting från de berörda företagens sida. Herr Åsling har inregistrerat och noterat detta och tycks i stort sett vara förnöjd med denna passivitet. Jag vill göra herr Åsling uppmärksam på att när vi nu förväntar propositionen om specialstålet, så vore det ytterst tacknämligt om herr Åsling gick ur passiviteten och försökte angripa det här problemet. Nu skall jag ta upp en fråga som inte har berörts i tillfredsställande omfattning i den föregående debatten, nämligen skrotfrågan. Herr Åsling vet lika väl som jag att i Spännarhyttan står en av våra modernaste masugnar, byggd 1974, med möjlighet att göra ett kvalitetsstål, som man vid det tillfället ansåg vara enda möjligheten när det gällde att distribuera vidare ner till Surahammar, till elektroplåttillverkningen. Sedan har man slagit av litet grand på kvalitetskraven och sagt att möjligen kan man klara av den här produktionen.
Herr talman! Då får jag försöka avsluta resonemanget på ett hyfsat sätt på tio sekunder, så kanske jag får komma tillbaka sedan. Skrotsituationen håller på att bli — och är redan i dag — ett problem. Jag skall be att få utveckla det närmare i nästa inlägg. Herr Åsling vet nog att när det gäller den inhemska skrotförsörjningen, som är alldeles avgörande för försörjningen av dessa verk, behöver en regering inte vara så maktlös i fråga om fördelningen av den tillgången. Det är en rent inhemsk tillgång, och den medför ingen som helst kollision med handelspolitiken.
Herr talman! Får jag säga beträffande inlägget av Gunnar Sträng, att jag antar att vi återkommer till frågan, att vi i samband med behandlingen av den stålproposition jag har för avsikt att förelägga kammaren får tillfälle att ta upp hela detta komplex. Jag utgår ifrån att de av Jernkontoret initierade förhandlingarna om skrotförsörjningen då har lett till resultat som kan bedömas — och att man också kan bedöma ASEA:s möjligheter att klara åtagandet. I botten när det gäller ASEA ligger dock en sysselsättningsgaranti i koncernen, och det skall vi ändå notera som en ganska betydande bas utifrån vilken diskussionerna kan föras. ; Låt mig avslutningsvis kommentera en bestämd fråga, som vi inte kan lämna ouppklarad här i dag eftersom den är av så stor strategisk betydelse handelspolitiskt sett. Det gäller NCB kontra specialstålsindustrin. Skillnaden är, Gunnar Sträng, att om vi blir tvungna att finansiellt gå in för att klara upp strukturen i skogsindustrin, så kommer det att ske utan subventionsinslag. Det kommer att ske för att klara en tidsbegränsad anpassning, som inte innebär en produktionsökning. Jag är helt förvissad om att det inte kommer att orsaka handelspolitiska komplikationer. Men i detta sammanhang är det fråga om att utfärda något slags generell garanti för råvaruförsörjningen till hela specialstålsindustrin. Vi skulle alltså subventionera en strategisk del av råvaruförsörjningen, men det skulle i princip, eftersom det rör sig om kommunicerande kärl, gälla hela branschen. Då kan jag försäkra Gunnar Sträng — och det gör jag inte utan grund — att detta skulle få handelspolitiska konsekvenser. Och här finns en väsentlig skillnad i förhållande till vad vi gör för strukturanpassningen i skogsindustrin, kom ihåg det!
Herr talman! Om man sanerar skogsindustrin eller om man sanerar specialstålsindustrin håller motiveringen likvärdigt i internationella överläggningar — det kan jag försäkra herr Åsling. Hitintills har vi ju i det här huset subventionerat avvecklingen av NCB ganska kraftigt, och jag har stött det därför att jag tyckt att det varit riktigt. Från den utgångspunkten kan jag också tänka mig ett subventionsinslag i specialstålsindustrin när man skall strukturrationalisera och sanera den. Herr Åsling vet att vi skrivit av 400 miljoner i ett lån till NCB utan anspråk på att få tillbaka en enda krona. Herr Åsling vet att vi gått in och tagit hand om aktiekapitalet till 74 96 i det här företaget, och det kan vara högst dubiöst om vi ens får tillbaka det någon gång. Även den subventionen kan man vara beredd att acceptera med hänsyn till konsekvensen av att inte göra någonting. Men det går inte att föra en diskussion för en näring och sedan säga att det resonemanget är omöjligt att praktisera för den andra näringen. Men det där kan vi tala närmare om när bl.a. jag får litet mer tid för min räkning. Nu vill jag säga några ord om skrotet. Jag har ju haft möjligheter att under de senaste månaderna resa omkring och tala med människorna vid specialstålverken i Mellansverige. Det är alldeles påtagligt att de lever i en oro för vad ledningen tänker ta sig före bl.a. vid omläggningen från malmbaserad till skrotbaserad metallurgi. Bara en sådan omständighet som att SSAB nu lägger över till en skrotbaserad metallurgi i Domnarvet har ställt till en väldig uppståndelse. När de mindre bruken tittar på omläggningen av metallurgin i Borlänge blir de oerhört rädda för att detta skall föranleda svåra konsekvenser för de bruk som redan är skrotbaserade. Skrotet är en bristvara f. n. —- den kanske blir det även internationellt. Det är onödigt , menar jag, att de svenska järnbruken är ängsliga och rädda för varandra och inte har någon plan över skrottillgången. Vi vet vad vi har internt. Vi kan räkna med att än så länge kan vi importera, men inte hur mycket som helst. Bruken måste få ett begrepp om hur den här strategiska varan skall ransoneras och få tillfälle att bedöma sin utbyggnad på metallurgins område därefter. Där har Nils Åsling möjligheter att tala i klarspråk med företagen — jag behöver inte utveckla det närmare — så att den olust till samarbete och diskussion som gäller i dag skulle kunna förändras efter rent förståndsmässiga överväganden till en benägenhet att sätta sig ned och diskutera de här frågorna i ett större sammanhang.
Herr talman! Statsrådet Åsling vill inte säga vilka regionalpolitiska och andra insatser han ämnar göra förrän ASEA lämnat sin redovisning. Enligt vad vi hörde här kommer ASEA inte förrän i slutet av den här månaden att redovisa vilka resultat företagets strävanden att försöka ”knoppa av” sysselsättning till Norberg ger. Då kan vi knappast räkna med att Nils Åsling kommer att ge besked om sina åtgärder i samband med att vi här i riksdagen diskuterar stålpropositionen, såvida han inte avser att försena den i förhållande till det besked han tidigare lämnat oss. Jag vill för det första ställa frågan: När räknar statsrådet Åsling med att vi i den här kammaren skall få möjlighet att diskutera hans besked om regionalpolitiska insatser för Norbergs del? Vid vilken tidpunkt kommer vi att kunna föra den diskussionen i den här kammaren? För det andra skulle jag vilja fråga: När kan vi få samma diskussion för övriga berörda orter?

Jag delar i allt väsentligt Karin Flodströms uppfattning om det besvärliga sysselsättningsläget i de norra delarna av Örebro län. En långsiktig strukturomvandling har medfört likartade problem i många orter och kommuner även i angränsande län. Det stora inslaget av råvarunära verksamheter som skogsbruk, skogsindustrier, gruvbrytning och stålhantering har under en följd av år medfört stora omställningsproblem, när dessa verksamheter inte längre visat sig ekonomiskt bärkraftiga. Ett mycket näraliggande exempel är ju f. ö. Spännarhyttan. Karin Flodström anknyter i sin interpellation till nedläggningen i Spännarhyttan och uttalar sin oro för gruvbrytningen i Stråssa. Stråssagruvan ägs av SSAB och ingår i dess gruvdivision. Det ankommer på SSAB att, i enlighet med riksdagens beslut om SSAB:s verksamhet, ta ställning till hur länge och i vilken omfattning verksamheten skall bedrivas såväl vid gruvan i Stråssa som vid de andra enheterna. Jag vill vidare nämna att delegationen för mellansvensk gruvindustri, som har till uppgift att studera de möjligheter som finns eller kan skapas för att på sikt få en lönsam verksamhet inom den mellansvenska gruvindustrin, väntas avlämna sin slutrapport vid årsskiftet 1980-1981. När det gäller sysselsättningsutvecklingen i berörda orter och kommuner är det nödvändigt att aktivt arbeta på att stärka och bredda näringslivet. Det är angeläget att minska den känslighet för störningar som kännetecknar många orter som är beroende av ett enda företag. I de berörda kommunerna kan regionalpolitiskt stöd utgå, vilket bör vara ett viktigt hjälpmedel i ett sådant utvecklingsarbete. Under senare år har vidare de regionala organen givits betydande resurser och möjligheter att ta initiativ till regionaloch näringspolitiska insatser. Jag vill poängtera att ett fungerande arbete ute i länet också har avgörande betydelse för effekten av centrala stödåtgärder.